Herr talman! Statsrådet menar alltså att jordbrukarna inte skall ta ut av sina åkrar vad de kan producera. Det är sä kert inte lätt att få en rationell och driftig jordbrukare att inse att det kan vara riktigt! När jordbruksministern här kritiserar överskottet i vegetabilieproduktionen vill jag ställa en annan fråga till honom. I regeringspartiet är ni ju stora vänner av fabriksmässig produktion av animalier. Där finns det möjlighet att få hur stora överskott som helst. Och då frågar jag: är det mera försvarligt att exportera överskott på animalier och förlora pengar på dem än att exportera vegetabilier, eller hur har herrarna tänkt sig detta — för att nu åter tala med statsministern? Det skulle vara mycket intressant att höra hur det resonemanget kan motiveras rent logiskt.
Herr talman! Det finns ingen annan väg att gå än att försöka lägga ner jordbruksproduktionen på vissa arealer här i landet. Det går inte att lösa problemen på annat sätt. Där har amerikanerna också slagit in på mera radikala vägar än vi. Vi måste diskutera hithörande frågor, herr Hansson i Skegrie, och det är inte minst viktigt att man gör det internt inom jordbruket. Fodersädspriset följer med det högre vetepriset, och om fodermedlen fördyras belastas animalieproduktionen, i första hand fläskproduktionen. Därigenom förhindrar vi att konsumenterna får de billiga produkter vi vill att de skall ha. Hittills har fläskproduktionen kunnat bära de ökade foderkostnaderna, men det är inte någon gynnsam utveckling vi har på det området. Jag undrar om det ändå inte inom jordbruket finns ett intresse att diskutera dessa frågor, och det vore underligt om det inte också där finns mera nyanserade uppfattningar än den som herr Hansson i Skegrie företrätt här i dag.

Herr talman! Här varvas nu jordbrukspolitik, författningsoch sjukvårdsfrågor samt vad som sig tilldragit på den socialdemokratiska partikongressen. Ja, t.o.m. de dueller vi utkämpat med två av de borgerliga partierna har tagits upp i debatten. Jag har tänkt att beröra några arbetsmarknadsfrågor, som för mig ter sig mycket intressanta. Det tog ungefär tio år för folkpartiet att acceptera den moderna arbetslöshetspolitik som introducerades i vårt land av den fackliga och politiska arbetarrörelsen i början på 1930-talet.

Vi står emellertid inför ett vägskäl där det inte bara gäller att finslipa de instrument vi redan skaffat oss utan också att skapa nya instrument i den utsträckning de gamla, om än väl utvecklade, inte räcker till. Jag syftar härvid på den näringspolitik, som arbetarrörelsen nu utarbetat principerna för och som skall ges en konkret utformning detta verksamhetsår. Jag tror att jag vågar påstå att det kommer att ta minst tio år för folkpartiet att acceptera detta program. Jag säger minst tio år därför att jag inte tror att den nye folkpartiledaren Wedén i detta avseende är lika framsynt som herr Ohlin var, när han i början på 1940-talet förmådde folkpartiet att äntligen inse att kampen mot arbetslösheten inte kunde föras på gammalliberalt sätt. Någon riktigt uttömmande analys av läget på arbetsmarknaden har vi inte ännu, men vi känner till antalet arbetslösa och vet i vilka branscher de finns. Vi vet därutöver att några grup per drabbas hårdare än andra, t.ex. den äldre arbetskraften och de handikappade. Men vi vet också — och det är alarmerande — att det är cirka 8 000 ungdomar under 25 år som går utan arbete samt att den kvinnliga arbetskraften, vilken betecknas som äldre tio år tidigare än männen och därigenom tidigare får ökade svårigheter på arbetsmarknaden, förtjänar sin särskilda uppmärksamhet. Herr Bengtsson i Varberg tog upp frågan om arbetslösheten och nämnde också att arbetsmarknadsstyrelsen har antagit ett program, som syftar till att göra det möjligt för ungdomarna att få ett meningsfyllt arbete och en meningsfylld utbildning. Jag vill knyta några reflexioner till ungdomsarbetslösheten också från en annan synpunkt. Ecklesiastikministern tog häromdagen i ett anförande upp problematiken kring ungdomarnas situation på arbetsmarknaden. Han refererade därvid till amerikanska undersökningar som visar att de ungdomar, vilka slutar skolan för tidigt, får det svårare vid konjunkturnedgångar och strukturrationaliseringar än andra ungdomar. Vi har inga motsvarande undersökningar här i Sverige, inte ens en samlad statistik över hur många ungdomar som tillåts att lämna skolan i förtid. Det är, såsom vi alla känner till, de kommunala skolstyrelserna som fattar beslut om befrielse från skolplikt. I några kommuner uppges man vara mycket generös med befrielser, i andra är man återigen mycket restriktiv. I Stockholm är man t.ex. alltmer restriktiv. Medan man 1964 befriade 0,8 procent av berörda årskullar var andelen föregående år, d. v. s. 1966, nere i 0,4 procent. För landet i dess helhet finns det, som sagt, inga siffror tillgängliga, men man kan anta att det är cirka tusentalet elever som varje år får befrielse från skolplikten i årskurserna 7—9. Detta är väl inte någon anmärkningsvärt hög siffra, men de som fattar besluten om befrielsen bör dock veta att dessa cirka 1 000 elever kan komma att få stora svårigheter på arbetsmarknaden. De har över huvud taget inga chanser i förhållande till sina bättre utbildade kamrater, om arbetsmarknadsläget åter kärvar till. Visst kommer dessa ungdomar att kunna genomgå omskolningskurser, få del av den utbyggda vuxenutbildningen 0. s. v. Men det råder inget tvivel om att både omskolning och vidareutbildning underlättas om eleverna har en något så när hygglig grundutbildning, och det kan man inte säga att den grupp har som får lämna skolan för tidigt. I detta sammanhang vill jag inom parentes framhålla att när vi talar om omskolning, vidareutbildning och vuxenundervisning, så skall vi hålla i minnet att gränserna däremellan är flytande. Jag tror för min del att det är dags att sluta tala om omskolning. Det kan låta uppseendeväckande: Vill jag inte att omskolningsinstrumentet skall användas längre? Jo, det vill jag absolut. Men dels har ordet omskolning sedan gammalt en belastning och associerar mera till personliga misslyckanden, när det i stället är fråga om en utveckling i produktionsprocessen, dels är varje form av utbildning och yrkeserfarenhet till nytta även i ett nytt yrke. Då är det närmast fråga om vidareutbildning. Detta senare ord finner jag mera neutralt med avseende på dem som åtnjuter utbildningen och mera adekvat med avseende på det arbete som vederbörande utbildas för att klara. Så några ord om de speciella svårigheter som möter den kvinnliga arbetskraften! Två undersökningar på området har gjorts inom arbetsmarknadsstyrelsens utredningsbyrå. Den ena avser arbetsmarknadsförhållandena för de kvinnor som genomgått någon av arbets marknadsverkets orienteringskurser för vårdyrken eller motsvarande, den andra avser sjuksköterskor som genomgått reaktiveringskurser, alltså en komplettering till den kursverksamhet som enligt vad socialministern redovisade i sitt anförande är på gång. Kompletteringen tar för sjuksköterskornas del sikte på att få vederbörande tillbaka till arbetsmarknaden genom <arbetsmarknadsverkets försorg.

Detta med boendeservice har vi inom arbetarrörelsen tagit upp för länge sedan och även aktualiserat här i riksdagen. Vi vet att en utredning i frågan nu tillsatts av inrikesministern. Vi väntar oss mycket av dess arbete och hoppas att den snart framlägger ett förslag till åtgärder. Också när det gäller barntillsynen har vi — jag syftar närmast på låglönegrupperna, som jag kallar LO-folket — sedan länge drivit på. Under senare tid har vi även börjat få hjälp från andra håll. Arbetsmarknadsstyrelsens undersökning ger oss en tankeställare. Vi måste intensifiera arbetet på hithörande områden vid sidan av den utbildning, den reaktivering som bedrivs och som diskuterats här i kväll. Den andra gruppen kursdeltagare — de som gått igenom orienteringskurserna — anger också men inte i så stor utsträckning serviceåtgärderna som ett av skälen till att de inte kunnat gå ut på arbetsmarknaden. Det gäller bl.a. daghemsplatserna. Men denna grupp framhåller även att utbildningstiden har varit för kort och att man inte fått den utbildning som man skulle behöva för att kunna gå ut på arbetsmarknaden. Detta ger mig aniedning framhålla att utbildningen behöver intensifieras. Det är önskvärt med längre kurser och mera pengar till denna orientering — och vidareutbildning. Några ord också om den tidigare berörda frågan om sjukvården. I den nu aktuella rekryteringen till sjukvården är det viktigt att kampanjerna läggs upp på sådant sätt att de vänder sig till både män och kvinnor. Det finns visserligen ingenting som säger att kampanjen nu endast vänder sig till kvinnor, men för närvarande är det enbart dessa som befolkar kurserna. Även vår yrkesvägledning behöver alltså ses över. Rekryteringskampanjen måste vända sig till båda könen och jag tror att vi allesamman är intresserade av att denna verksamhet skall utveckla sig så bra som möjligt. Den strukturrationalisering som pågår inom vårt näringsliv har starkt stöd bland löntagarna. Detta är en stor tillgång för vårt land, men ingen skall tro att löntagarna utan vidare insett nödvändigheten av rationaliseringar. Dels har de genom samhällets arbetsmarknadspolitik — som de själva varit med om att utforma — vetat att den fulla sysselsättningen givits exklusiv prioritet och dels har de kämpat sig till denna syn på näringslivets rationaliseringar genom trägen skolning inom den fackliga rörelsen. Utan den fackliga utbildning som bedrivs i vårt land skulle vi inte ha kunnat nå så långt i moderniseringen av vårt näringsliv som vi nu gjort. Det är jag, herr talman, alldeles övertygad om. Samtidigt som de fackligt anslutna bekostat sin egen utbildning har de som skattebetalare lagt ut stora pengar för dem som fått förmånen av högre studier vid universitet och högskolor. Inom LO ifrågasätts riktigheten av en sådan kostnadsfördelning. Vi skulle inte vilja dra oss undan våra åtaganden gentemot den studerande ungdomen, men vi anser att det nu är hög tid att samhället betalar åtminstone en del av den fackliga skolningen. Det gör vårt land bättre rustat att möta de krav den tekniska och ekonomiska utvecklingen ställer.

Herr talman! När vi kom till dagens debatt hoppades vi att den skulle gälla de stora och för alla medborgare avgörande problem som näringspolitiken vill lösa. Det var kanske naivt att hoppas det, ty de borgerliga partiledamöternas debattinlägg i dag har inte innehållit något om de egna lösningarna. Desto mer har man försökt misstänkliggöra socialdemokratin — ett misstänkliggörande av våra motiv och också, självfallet, av vår kompetens. Inte ens i den fråga som oppositionen valt att göra till debattens huvudfråga i näringspolitiken — frågan om kostnadsstegringen och kostnadsnivån i vårt land — har vi fått något substantiellt förslag till alternativ. Jag tror att de borgerliga partierna gör ett stort misstag om de inte inser att en överväldigande majoritet i vårt samhälle upplever att det som händer i vårt näringsliv inte bara angår dem som äger företagen. Omställningarna drabbar löntagarna direkt men också indirekt genom effekten på kommunerna de lever i. Därför upplever allt fler det som rimligt och nödvändigt att samhället får en ökad handlingskraft i dessa frågor. Vi är i verkligheten i dag i en situation där medborgarna — i första hand naturligtvis de som direkt träffas av omställningarna — utkräver ett ansvar av samhället, och de hämmas sannerligen inte av någon borgerlig misstro mot samhället. Vi accepterar deras krav, och vi drar konsekvenserna av dem i vår praktiska politik. Det är min fasta övertygelse att de krav som vårt parti har framfört på det näringspolitiska området framstår som rimliga och nödvändiga för allt fler människor. De förstår att det fordras en ekonomisk samordning i ett litet land som vårt om vi skall kunna få en tillräcklig slagkraft i den internationella konkurrensen. De inser det nödvändiga i att samhället, som redan nu faktiskt får bära ansvaret för mycket av vad som händer i näringslivet, får de medel som det behöver för att kunna ta detta ansvar. Ett ökat och effektivare samarbete mellan samhälle och näringsliv kan bara komma till stånd om samhället har de resurser och den handlingskraft som ett sådant samarbete förutsätter. Det betyder att det måste flytta fram sina positioner, inte av någon fientlighet mot näringslivet utan just för att lösa de problem som möter såväl näringslivet som löntagarna och samhället. Jag är förvissad om att medborgarna — för att ta ett konkret exempel — finner att det inte är orimligt att samhället för att kunna knyta ihop sina och näringslivets ambitioner får en vidgad insyn i de privatägda stiftelserna och i affärsbankerna. Jag tänker, herr talman, inte vid denna tidpunkt ge någon detaljerad redogörelse för innehållet i vår framtida näringspolitik, framför allt därför att de av kammarens ledamöter som kommer att slåss för socialdemokratins och fackföreningsrörelsens näringspolitiska program redan har läst det. Många av de åtgärder som vi har föreslagit syftar till att få till stånd en sådan utveckling i framtiden att vi skall kunna undgå häftiga och ryckiga omvandlingsprocesser i vårt näringsliv. En avgörande förutsättning för att vi skall lyckas att åstadkomma en sådan utveckling är en dynamisk och framåtblickande näringspolitik. Därför är det tragiskt att iaktta det sätt som de borgerliga partierna uppträder på i detta sammanhang. För en dryg vecka sedan hade vi en radiodebatt om dessa frågor, i vilken oppositionspartierna hade tillfälle att lägga fram sin syn på näringspolitiken. Vad fick vi höra? Inte var det mycket om de borgerliga partiernas näringspolitiska ambitioner. En framstående representant för mittenpartierna, herr Ohlin, talade praktiskt taget enbart om det förflutna. Jag tycker också att de gångna trettio åren i svensk politik i och för sig är intressanta och värda att diskutera, men nu diskuterar vi framför allt en politik för framtidens samhälle. Att man till den grad har fastnat i det förgångna att man över huvud taget inte kan tänka framåt ger en sorglig bild av hur totalt den politiska oppositionen har stelnat i sina positioner, även om detta kanske inte precis är någon ny egenskap. Jag är visst övertygad om att när företrädare för borgerliga partier säger att de också önskar trygghet, arbete och utveckling är de uppriktiga. Vad man menar och vill i största allmänhet är emellertid inte särskilt intressant, ty det avgörande är intensiteten i viljan och beredskapen till uppoffringar och strid som blir nödvändiga för att nå målet. Om vi ser tillbaka på dagens debatt — och även på den pressdebatt som har förekommit — kan vi urskilja två huvudlinjer som oppositionen kommer att följa i attacken mot vårt näringspolitiska program. Den ena huvudlinjen är att programmet inte betyder någonting för de enskilda människorna, utan att det bara tillfredsställer våra doktrinära behov. Den andra huvudlinjen är att programmet i verkligheten syftar till att radikalt omvandla samhället och därmed, enligt borgerlig uppfattning, förstöra vår ekonomi och därmed också bli av omvälvande betydelse, fastän på ett negativt sätt, för de enskilda människorna. Detta dubbla sätt att attackera programmet ansluter sig till ett handlingsmönster som numera blivit en tradition för den borgerliga oppositionen. Senast tillämpade folkpartiet den taktiken i debatten om investeringsbanken. För en tid sedan gav folkpartiet ut en liten skrift som heter Sanningen om investeringsbanken. Den har, såvitt jag kunnat se, passerat ganska oförmärkt i den svenska pressen — och det kanske är lika bra det, för den bokens författare. I början av skriften hävdades, att investeringsbanken har »genom socialdemokraternas propaganda fått en politisk betydelse som inte har någon motsvarighet på det sakligt-ekonomiska planet». Bläddrar man några sidor vidare i broschyren, finner man att författaren där är inne på den andra linjen i attackerna. Där hävdas nämligen, att »förslaget» »är av helt genomgripande betydelse för vårt näringslivs framtid». Om man är så förvirrad, så borde man faktiskt försöka dölja det litet bättre! Låt mig ta upp den första typen av kritik från oppositionens sida mot vårt näringspolitiska program. Man påstår att de enskilda människorna inte skulle ha någon nytta av vår näringspolitik. Jag vill nämna några konkreta exempel på hur fel man kommer att få. Jag tar först upp de kraftiga förstärkningarna och förbättringarna av arbetsmarknadspolitiken och = lokaliseringspolitiken. Dessa åtgärder kommer att på ett påtagligt och omedelbart sätt förstärka de enskilda löntagarnas trygghetsgaranti. Jag tror det är uppenbart för de flesta i denna kammare; nu återstår egentligen bara att se, om oppositionen är beredd att acceptera kostnaderna för den utbyggnad av arbetsmarknadspolitiken som vi kommer att föreslå och som blir av en storleksordning som man för inte så länge sedan motsatte sig från folkpartiets sida. Sedan vill jag ta upp den principiella frågan om det ökade samarbetet och samplaneringen mellan samhället och näringslivet. De flesta vet vid det här laget att en ny arbetsplats i svensk industri kostar ungefär 150 000 kronor. Allt fler börjar väl också numera få klart för sig att samhällets investeringar för en ny arbetsplats i industrin är av ungefär samma storleksordning. Det gäller sådana ofrånkomliga följdinvesteringar som bostäder, gator, vägar, vatten och avlopp, sjukvård och skolor. Detta betyder att de enskilda människorna berörs i minst lika hög grad av näringslivets investeringar som av samhällets. Det bör därför vara uppenbart att det ligger i allas intresse att samhället och näringslivet samverkar på ett sådant sätt, att de totala investeringsresurserna får en samhällsekonomiskt klok användning. Av den anledningen är det ett ofrånkomligt intresse även för de enskilda människorna att näringslivets investeringar redan på planeringsstadiet samordnas med samhällets. Detta är sannerligen inte något konstruerat behov utan i högsta grad ett reellt behov. Beträffande detta behov av ökade planeringsinsatser alltså en planering som inbegriper såväl näringslivets som statens och kommunernas verksamhet — så tycker jag mig märka — och det är en av ljuspunkterna i denna debatt — att i varje fall herr Wedén i princip har anslutit sig till dessa synpunkter. Vi får nu med en viss spänning se fram emot hur folkpartiet kommer att reagera då vi lägger fram konkreta förslag; då vi alltså lämnar den principiella debatten. En annan vanlig argumentlinje när det gäller samhällets insyn har varit att göra gällande att en sådan insyn skulle utgöra ett allvarligt hot mot näringslivets framtida livskraft och konkurrensmöjligheter. Framför allt herr Bohman gjorde sig i morse i denna kammare till tolk för den uppfattningen genom att på ett nedlåtande sätt tala om tveksam kompetens och genom att ställa den ledande frågan, huruvida politikerna skulle vara bättre skickade än erfarna företagsledare för att lösa trygghetsproblemen i framtiden. Det finns verkligen mycket att erinra mot detta sätt att föra en debatt. För det första tycker jag att det är egen domligt att en politiker som herr Bohman på detta sätt förringar värdet av politikernas kompetens. Det är ett dåligt sätt att försvara demokratins — och därmed också politikernas — ställning. Vi bör få slippa sådana negativa generaliseringar om politikernas kompetens i den fortsatta debatten, i varje fall från politikerna själva. För det andra är det egendomligt att man fortfarande framhärdar i karikatyriska påståenden av typen »byråkrater och politruker i kanslihuset kan inte göra någon nytta i en bolagsstyrelse». Nej, herr Bohman, vi är faktiskt inte dummare än att vi själva klart inser att det inte är någon lösning på våra problem. Det har vi heller aldrig försökt göra gällande — jag har framhållit detta flera gånger. Det är inte det vi har tänkt oss. Vad vi avser är självfallet att samhällets representanter i det utvidgade samarbetet skall vara kompetenta och lämpligt utbildade och ha goda praktiska erfarenheter av näringslivets problem. Varför skulle kompetenta personer plötsligt bli mindre kompetenta enbart därför att de representerar staten? Man skulle kunna säga att vad vi vill åstadkomma med att erbjuda näringslivet samarbete är att samla förnuftet i vårt samhälle till en gemensam satsning för framtiden. Jag hoppas att den typ av buskagitation — ty sådan är det här fråga om — snart kommer att böra till det förflutna i svensk politik. Det visar sig faktiskt också, vilket man kanske kunde förvänta sig av herr Bohman som ofta är en person som det är intressant att diskutera dessa frågor med, att han själv inte riktigt menar vad han säger i sådana här uttalanden. Vi har många gånger pekat på vi gör det som en av de viktiga punkterna i det näringspolitiska programmet — att det finns ett mycket påtagligt och centralt behov av att satsa större resurser från samhällets sida på det industriella forskningsoch utvecklingsarbetet. Detta instämmer herr Bohman i. Jag har tolkat honom så att inte ens han anser att det är omöjligt att på detta område finna lämpliga samarbetsformer. Men det samarbetet, herr Bohman, skall verkligen leda till att lösa mycket svåra prioriteringsproblem. Herr Bohman tror tydligen att det skall gå. Trots att den ena parten i detta samarbete är staten, skall samarbetet kunna leda till positiva resultat. Varför skulle det då inte vara möjligt också i andra frågor? Ett annat karakteristiskt drag i de borgerliga partiernas debatt om de ekonomiska problemen i framtidens samhälle är frånvaron av synpunkter på hur de lågavlönades situation och över huvud taget låginkomstgruppernas situation skall lösas i morgondagens samhälle. Vi vet att folkpartiet under hela efterkrigstiden intresserat sig mycket litet för dessa problem. Vi fick en bekräftelse på detta i folkpartiets valhandbok vid det senaste valet, där vi fann den famösa formuleringen om »socialdemokratins historiskt betingade överdrivna intresse för ekonomisk utjämning och nivellering». Jag tog upp denna fråga förra måndagen i radiodiskussionen med bl.a. herr Ohlin, och då framhöll han mycket riktigt att den totala tillväxten i ekonomin är av långt större betydelse för låginkomstgrupperna. Men han undvek att tala om och att ta upp det allvarliga problemet om hur man i praktiken skall kunna undvika att en större del av de ökande resurserna i fortsättningen inte går de lågavlönade inkomstgrupperna förbi. Jag förstår honom. Mittenpartierna har inget recept för lösning av detta problem, som verkligen är ett svårt problem. Personligen är jag övertygad om att en aktiv näringspolitik av den typ som vi beslutat oss för blir av stor betydelse när det gäller att lösa dessa problem. En målmedveten planering av samhällets och näringslivets framtida utbygg nad kommer att ge oss ökade möjligheter att undvika uppkomsten av extrema låginkomstbranscher och låginkomstgrupper i framtidens samhälle. Jag vill därmed inte alls säga att jag tror att vi har hittat ett universalmedel för lösning av låginkomstproblemet, men genom en aktiv näringslivspolitik får vi ett ytterligare och väsentligt medel för att komma åt dessa problem. Här som på andra områden som rör vår ekonomiska framtid och människornas trygghet i framtiden kommer det dock att krävas en handlingskraftig politik och en handlingsvillig regering. Låt mig ta ytterligare ett exempel på krav i vårt program som direkt och positivt berör de enskilda människorna, nämligen den förestående expansionen inom den statliga företagssektorn. Den utvecklingen är nödvändig om vi skall kunna utnyttja våra samhälleliga resurser på ett från hela samhällets synpunkt tillfredsställande sätt. Jag syftar naturligtvis i första hand på möjligheten att sysselsätta den outnyttjade arbetskraft som finns i olika delar av vårt land och som den enskilda företagsamheten inte har möjlighet att ge produktivt arbete. Denna regering kommer inte att spara någon möda för att lösa dessa problem. Och ett viktigt led i de strävandena måste ofrånkomligen vara en aktiv statlig företagspolitik. Vi måste utnyttja de resurser för industriellt företagande som vi gemensamt äger. Jag tror det räcker med dessa exempel för att visa hur fel man har om man försöker göra gällande, att vårt näringspolitiska program inte skulle ha någon positiv betydelse för människorna i detta samhälle. Men man tar lika mycket fel om man vill göra gällande att vårt program syftar till en radikal omvälvning av hela vårt samhällssystem. Huvudsyftet med vår politik är att skapa ett effektivt näringsliv och en effektiv samhällsekonomi, ty det är grunden för framtida reallönehöjningar, för ökade resurser för en fortsatt kraftfull re formpolitik. Och jag vill gärna upprepa vad jag sagt tidigare: Inget parti kan vara mer intresserat av vår ekonomis effektivitet och funktionsduglighet än det parti som har den starkaste reformviljan. När oppositionen sin vana trogen i dessa sammanhang kommer dragande med det gamla socialiseringsspöket gör det just ett spöklikt intryck. Om jag får ge oppositionen ett råd — men det är naturligtvis för mycket begärt att oppositionen skall följa ett råd från regeringen — så är det i första hand detta: Slåss inte med spöken! Vi har tillräckligt många verkliga och viktiga problem att lösa i detta land. För oss är dessa problem en utmaning och en uppfordran till en aktiv näringspolitik. Ompröva er politik! Lämna också ni era bidrag till konstruktiva lösningar!

Herr talman! Statsrådet Wickman höll ett lugnt och sympatiskt anförande, och just i hans mun lät det inte så egendomligt när han klagade över misstänkliggörande från oppositionens sida av regeringens motiv. Annars tycker jag nog att ett sådant talesätt från regeringsbänken eller av socialdemokrater ofta klingar dåligt. Om det är någonting vi har fått vänja oss vid — och det fanns återklanger därav även i statsrådet Wickmans tal, ehuru mycket milda — så är det misstänkliggörandet av våra motiv och av vår goda vilja. Jag skall gärna följa statsrådet Wickmans råd när de är kloka, men jag tyckte att just det råd som han avslutade sitt anförande med kanske inte var så klokt. Jag har intrycket att herr Wickman även på den socialdemokratiska partikongressen hade en del duster att utkämpa just med anhängare av en socialiseringspolitik av den typ som herr statsrådet här ville framställa som spöken. Om jag inte minns fel, utmynnade denna diskussion i att herr Wickman själv sade, att om hans intentioner inte kunde tillgodoses på något annat sätt, så skulle han — jag minns inte riktigt hur orden föll — ändå inte tveka att tillgripa socialiseringsaktioner. Statsrådet Wickman övergick sedan till att konkretisera. Han nämnde bl.a. arbetsmarknadspolitiken. Jag vet mycket väl att vi under ett par år föreslog ett något lägre anslag till arbetsmarknadspolitiken än vad regeringen gjorde, medan vi under ett par senare år föreslog högre anslag än regeringen. Detta kan ju inte vara några meningsskiljaktigheter av betydelse. Detsamma gäller lokaliseringspolitiken. Det gäller naturligtvis även den statliga företagsamheten, om ettdera av följande kriterier uppställs: antingen att den är nödvändig av sociala skäl — vilket kan tänkas — eller att den i konkurrens på lika villkor med annan företagsamhet visar sig vara räntabel. När det gäller forskningen har vi visserligen här i landet kommit en bit på väg, men vi har en mycket längre väg att gå när det gäller samverkan mellan det allmäna och näringslivet. Om de lågavlönades situation talade jag själv på förmiddagen. Jag vill inte påstå att jag gav något recept. Jag medger förvisso, att statsrådet har rätt när han säger att detta är ett mycket svårt problem. Men jag nämnde i alla fall som en möjlighet att komma till rätta med detta problem, att man på rundabordskonferenser av det slag som oppositionen föreslagit försöker få igenom högre procentuella höjningar för låginkomstgrupperna än för andra grupper. Men det är klart — det föreföll mig som om herr Wickman inte ville förneka det — att det är den totala tillväxten som ändå på lång sikt är det väsentliga även för dessa grupper. Vi har blivit anklagade för att röra oss med allmänna talesätt. Men vad an nat hade egentligen herr Wickman i sitt anförande: »ökad handlingskraft för samhället», »ekonomisk samordning och planering» — vår anklagelse har tidigare varit att den ekonomiska samordningen och planeringen fungerat dåligt — »framåtblickande näringspolitik» och andra uttryck av det slaget. Vi har också blivit anklagade för att vi agerade på två linjer. Vi skulle å ena sidan ha sagt, att det socialdemokratiska näringspolitiska programmet ingenting betydde. Detta gäller ju inte de konkreta åtgärder jag nyss räknade upp och beträffande vilka vi är överens. I den mån dessa saker ingår i socialdemokraternas näringspolitiska program och drivs med kraft, så är det bra. Detta är alltså ingenting partiskiljande. Å andra sidan anklagas vi för att ha sagt, att socialdemokratin var inne på en omvälvande =<socialiseringspolitik. Ja, det beror på att det — som jag också framhöll på förmiddagen — i detta socialdemokratiska program finns ett agerande på två linjer, en försiktig och en socialistisk, något som jag belyste en smula. Det är klart att vi då kritiserar båda linjerna. Det enda konkreta herr Wickman sade i dessa avseenden var väl, att han ville ha en ökad insyn från det allmännas sida i privata stiftelser och i affärsbankerna. All right! Låt oss få veta på vilket sätt denna insyn skall ske, så skall vi gärna konkret diskutera den saken. Hur skall det gå till? Vi får kanske så småningom förslag, och då får vi se.

socialistiska delen om jag så får säga — herr Wickman vill inte medge att den finns — var talesätten så dunkla att man inte klart kan utläsa vad det var fråga om.

Herr talman! Jag kan inte avge ett lika positivt omdöme om statsrådet Wickman som herr Wedén gjorde. Tonen var visserligen välgörande lugn, men jag tycker att anförandet på något sätt gjorde ett förbrylllande intryck så här i den sena kvällen. Dels innehöll det misstänkliggöranden och gliringar som kan betecknas som brott mot det krav på god debattnivå som Krister Wickman själv i går talade om i TV, dels innehöll det truismer; statsrådet Wickman tog framför allt upp sådant som det inte råder delade meningar om och argumenterade sedan som om vi vore oense på de punkterna. Jag skall därför be att få citera en del av vad jag framhöll tidigare under debatten i dag. Jag sade i mitt anförande: »Att behovet av planering, samordning och samarbete mellan stat och näringsliv kommer att öka är enligt min mening obestridligt.

I den debatt som ägt rum under de senaste månaderna är det just intresset av att så misstroende från herr Wickmans meningsfränders sida — jag skall inte säga att detta gäller herr Wickman själv — som lyser i ögonen. Jag framhöll vidare, att utgångspunkten måste vara det gemensamma intresset att vidmakthålla eller bygga upp ett effektivt näringsliv, vars olika komponenter skapar trygghet och sysselsättningsmöjligheter, och att detta kräver initiativ, nyföretagande, effektivitet och konkurrenskraft. »Det finns ingen anledning», framhöll jag, »att rikta någon invändning mot att statsmakterna kräver rätt till insyn i sådana företag som arbetar med lokaliseringspolitiska medel eller med andra statliga bidrag.» Men jag varnade för att ge experterna från kanslihuset dirigerande eller styrande uppgifter, eftersom det kan få allvarliga konsekvenser för den framtida välståndsutvecklingen. Jag kom därefter in på det som herr Wickman vände sig särskilt emot. Jag sade att jag tror att erfarna företagare är bättre skolade att sköta företagen än vad socialdemokratiska politiker kan vara. Detta är naturligtvis inte någon inkompetensförklaring av politikerna. De har sitt jobb och skall sköta det, näringsidkarna har sitt jobb och skall sköta det; de är skolade som företagare, som tekniker, som affärsmän för att klara sina uppgifter; vi politiker har våra uppgifter. Jag tror därför att det är riskabelt att stoppa in politiker i företagen. Statsrådet Wickman genmälde att man inte skall använda politikerna som experter utan att det skall vara andra människor som socialdemokraterna har förtroende för. Det är klart att det kan finnas företag som behöver injektioner av ny kapacitet i form av nya människor. Men det är ju här som de verkligt svåra problemen uppträder. Vi har nämligen anledning att fråga oss: Är man säker på att de har den kapaciteten? Finns det inte risk för att de med den makt de får då de har regeringen bakom sig kan göra misstag och fel bedömningar som kan få utomordentligt allvarliga konsekvenser för företagen och för de anställda? Detta är ett besvärligt kapitel. Vi vet inte riktigt säkert hur den socialdemokratiska regeringen har tänkt sig att konkret lösa dessa insynsoch medinflytandeproblem — det finns ännu ingenting konkret redovisat. Det finns endast allmänna resonemang i det näringspolitiska programmet, och mycket av vad som står där kan vi ansluta oss till. Det har vi redan tidigare talat om. Herr Wickman berörde forskningen och utvecklingsarbetet, som jag talade varmt för i dag, då jag sade att forskning och utvecklingsarbete bör och skall bygga på samarbete mellan stat och näringsliv. Nu säger statsrådet Wickman: Inte ens herr Bohman tror att det är möjligt att finna samarbetsformer. Ja, men, statsrådet Wickman, är det en debatteknik som man skall använda, om man inte har till syfte att misstänkliggöra motståndaren? Om herr Wickman hade hört mitt anförande i dag och lyssnat på vad jag sagt, skulle han ha observerat, att det inte fanns någon anledning att lägga upp sin polemik på det sätt han nu gjort. Om vi nu skall tala på allvar om problemen och försöka lösa dem utan biavsikter, då skall vi vara medvetna om vad vi kan vara överens om, vi skall vara medvetna om var svårigheterna finns. Men det är alldeles onödigt att konstruera problem, att skapa motsättningar på de punkter där det inte finns några sådana. Statsrådet Wickman tog till sist upp en mycket svår fråga, en av de allra svåraste vi har, då han talade om nödvändigheten att utvidga den statliga sektorn, att göra den effektivare för att sysselsätta människor i sådana områden i vårt land, där det är svårt för enskilda företag att skaffa arbetsmöjligheter. Vi är alla här i kammaren överens om att vi måste sysselsätta de människorna på något sätt. Problemet är bara hur vi skall göra det. Hur skall vi klara det problemet? Den frågan har vi diskuterat många gånger, och vi kommer säkert många gånger tillbaka till den innan vi når en lösning.

Herr talman! Jag kan hålla med statsrådet Wickman om att man ibland hör omdömen som innebär en underskattning av att det politiska förnuftet också får komma till uttryck i avvägningsproblem i samhället, även om de kan ligga så att säga utanför riksdagen.

Jag begärde, herr talman, ordet närmast för att statsrådet Wickman talade om att man på borgerligt håll var ointresserad av låginkomstgruppernas problem. Man hade inte, menade han, på borgerligt håll någon större förståelse för hur man skall lösa dessa frågor, inga initiativ hade enligt honom tagits från vårt håll o.s.v. Jag har emellertid ingen anledning att från centerns sida acceptera detta påstående, eftersom vi har motionerat om klarläggande av låglönegruppernas problem, fastän det har tagit lång tid, innan vi fått en utredning färdig. Jag pekar på det sociala området, där vårt parti i strid mot regeringens förslag har sökt genomdriva att i samband med hyreshöjningar de sämst ställda barnfamiljerna skulle få en förbättring. Regeringspartiets flesta ledamöter gick emot våra förslag. Jag pekar på lokaliseringspolitiken som = otvivelaktigt, som statsrådet Wickman sade, spelar en viktig roll för att lösa dessa problem. Jag välkomnar den formulering som kommit till uttryck i regeringens näringspolitiska program om att man vid näringslivets investeringar måste ta större hänsyn till de samhälleliga investeringarna. Det är vad vi har velat sedan tjugo år. Det är ju själva motivet till att vi drivit kravet på lokaliseringspolitik. Det är avsaknaden av en lokaliseringspolitik under en lång tid som har gjort att vi i dag har överhettade storstadsregioner och en glesbygd som håller på att utarmas. Får jag erinra om våra förslag om ökade resurser för vuxenutbildning. Är det inte vårt parti som hårdast drivit kraven på att kommunalskatteproblemet måste tas upp, därför att för 90 procent av svenska folket är kommunalskatten större, för många väsentligt större, än den statliga inkomstskatten? Får jag peka på vårt initiativ till en arbetslöshetsförsäkring? Våra krav på att dyrortsgrupperingen skall avvecklas? Den missgynnar inte byråchefer, statsråd och statssekreterare men ju lägre ned man kommer i lönegraderna desto större är skillnaderna på grund av dyrortsgrupperingen. Här har regeringen och avtalsverket hittills inte gjort någonting. Får jag också påminna om våra förslag beträffande de handikappade? Jag är helt på det klara med att om vi skall kunna lösa låginkomstgruppernas problem, måste våra åtgärder spela över hela fältet. Till sist hoppas jag att statsrådet Wickman förstår att när jag i dag, vilket jag också sade till statsministern förut, var så hård i mitt omdöme om att regeringen ville göra företagen till strykpojke, berodde det enbart på uttalanden av företrädare för regeringspartiet. Jag är angelägen att framhålla att om man på socialdemokratiskt håll vill föra diskussionen på ett annat sätt och möta dessa problem utan doktrinära uppfattningar välkomnar ingen detta mer än jag. Jag kan också försäkra statsrådet Wickman att liksom vi tidigare sökt lämna våra bidrag till lösandet av dessa frågor är vi också i fortsättningen beredda att göra det. Efter det uttalande som statsrådet nu gjort borde vi kunna få ned röstläget i debatten om dessa frågor och få till stånd en sakligare debatt och därmed också öka möjligheterna att komma fram till lösningar. För min del är jag alldeles övertygad om att relationerna mellan samhälle och näringsliv i framtiden kommer att vara en av de centrala frågorna. Beträffande synen på forskningsoch utvecklingsarbetets betydelse och över huvud taget frågan att vi kommer att möta många problem i framtidens strukturomvandling föreligger det inga principiella meningsskiljaktigheter. Vi måste försöka närma oss dem i en debatt där vi, som jag hoppas, kan skala bort beskyllningar om varandras avsikter och verkligen föra en reell diskussion.
Herr talman! Jag tycker att detta var en intressant och kanske något överraskande avslutning — måhända inte på dagens debatt men på den här delen av den. Det var verkligen ingen måtta på de instämmanden jag fick av såväl herr Wedén och herr Bohman som herr Eliasson i Sundborn.

Herr Wedén instämde i en hel mängd av de förslag som redovisas i vårt närings politiska program, och av herr Eliasson fick jag nästan intrycket att vårt program författats av centerpartiet. Man brukar säga att omställningsprocessen i näringslivet går fort. Jag måste säga att omställningsprocessen, om jag bara skall döma av de senaste inläggen i denna debatt, i vår politiska verklighet sannerligen går förbluffande fort. Det tog 20 eller kanske 30 år att övertyga oppositionen om värdet av en aktiv konjunkturpolitik, det tog fem år att få ATP fast förankrad i svensk politik, investeringsbanken tog sex månader och vårt näringspolitiska program tog sex veckor.

Herr talman! När vi nu var på väg att få en mera positiv och realistisk debatt, vad tjänade det då till att förstöra det hela med en mängd sådana påståenden som statsrådet Wickman gjorde? Har centern satt sig emot konjunkturpolitiken eller näringspolitiken? Har inte centern varit med på 1930 talet och arbetat för en aktiv näringspolitik och har vi inte för länge sedan accepterat en aktiv konjunkturpolitik? Jag skall inte göra någon årtalsbeskrivning, men jag tror att vi i centern snart firar 30-årsjubileum i vår kamp för dyrortsgrupperingens avveckling. Så visst tar det tid ibland — det måste nog statsrådet Wickman medge. Men låt oss inte diskutera efter de linjerna. Då kommer vi ingen vart. Tillåt mig sedan göra en liten reflexion till statsrådet Wickmans a&nförande, som rör en punkt i det näringspolitiska programmet. Jag har utgått från som alldeles självklart att man skall ha tillräcklig insyn i de företag som får ekonomiskt stöd av staten, uppgående till mycket betydande belopp. Det kan inte vara rimligt att företag som erhåller ett betydande ekonomiskt stöd sedan lägger ned sin verksamhet utan att underrätta de organ som beviljat stödet. Inte heller kan det vara rimligt att avsevärda förändringar göres i företagets planer och dispositioner utan att detta diskuteras med eller rapporteras till de samhällsorgan som givit ett betydande ekonomiskt stöd för att möjliggöra företagets utveckling. Detta är för mig något alldeles självklart och jag är överraskad över att det inte för länge sedan har skapats bättre kontaktmöjligheter där. Därför är jag också en aning chockerad över att en sådan programpunkt, som den nu diskuterade, skall behöva aktualiseras. För mig är det alldeles självklart med sådana kontakter, lika självklart som att en affärsbank som beviljar flera miljoner kronor i lån till ett företag håller sig underrättad om de väsentliga dispositioner som låntagaren kan vidta.

Herr talman! Det var litet ledsamt att statsrådet Wickman inte följde sitt eget råd till oss att undvika tillbakablickar. I sitt senaste korta anförande hamnade han ganska snart själv i 1930-talet och förflyttade sig — visserligen med en viss fart — fram till läget i dag. Beträffande den aktiva konjunkturpolitiken skadar det nog ändå inte att herr Wickman tar en liten extra kurs i frågan om var den hade sin upprinnelse och hurudan dess tillämpning blev i Sverige. När det gäller ATP hade båda våra partier positiva förslag.

Det vore intressant att få besked om den saken. När det gäller det näringspolitiska programmet kunde jag självfallet inte undgå att notera en rad punkter där det inte föreligger några skiljaktigheter av stor betydelse. Jag fann emellertid också att herr Wickman vid närmare eftertanke underlät att återkomma till den andra och dunklare del av det socialdemokratiska programmet, nämligen den som på olika sätt tangerar socialiseringsaspekterna. Därvidlag var statsrådet nu tyst.

Herr talman! Jag skall inte lägga mer lök på Krister Wickmans lax. Men hans eget anförande fick onekligen en rätt överraskande avslutning. Det gjorde ett nästan löjeväckande intryck när herr Wickman gjorde gällande att det nu inte var någon måtta på instämmanden rörande behovet av samarbete, samordning och planmässig verksamhet. Om herr Wickman hade lyssnat till mitt anförande borde han ha fått klart för sig att vi i det hänseendet var eniga. Det har alltså inte skett någon omställning i min syn på dessa frågor. Jag har tidigare i alla debatter av detta slag här i kammaren redovisat min, låt mig använda ordet näringslivsfilosofi. Jag fick nu en känsla av att statsrådet Wickman var besviken över att vi inom högern har denna klart redovisade uppfattning om näringslivsfilosofin och att han hade ett behov av att göra gällande, att vi nu plötsligt förde fram något helt nytt. Det avgörande är att upprätthålla effektivitet och konkurrenskraft i näringslivet. Det kan man göra med de åtgärder som jag talat om och även med andra medel, och jag måste ta bestämt avstånd från herr Wickmans påstående, att vi skulle vara överens om att man inte löser de stora problem som finns i näringslivet med klassiska generella medel. Nej, det är vi inte alls överens om. De klassiska generella medlen behövs självfallet också. Vårt nuvarande höga kostnadsläge beror bl.a. på att man inte utnyttjat dessa medel på ett riktigt sätt. Man har i stället drivit en ekonomisk politik, som varit felaktig och som pressat upp kostnaderna. Den röda tråden i dagens debatt har ju varit att vår kostnadsutveckling har kulminerat, jag skall inte säga i en kris, men i omställningssvårigheter som lett till arbetslöshet och företagsnedläggelser i en utsträckning som inte förekommit tidigare under hela efterkrigstiden. Härför bär regeringens politik skulden. Kostnadsläget är vårt lands stora problem för närvarande, och det skulle vara intressant att ordentligt få resonera igenom det med vår nye näringslivsminister, som borde kunna gå till verket obunden av förutfattade meningar.
Herr talman! Jag kan försäkra herr Bohman att jag inte alls är besviken om jag får instämmanden från herr Bohman och inte heller, för den delen, från herr Wedén. Jag tycker att vi upplever en vändpunkt i denna debatt.

Den debatt som förts i pressen om det näringspolitiska programmet har inte alls givit ett sådant intryck från oppositionshåll. Herr Wedén ville att jag skulle ta en kurs i vad som hände på 1930-talet. Det behövs inte, herr Wedén. Vi har i varje fall i mitt parti — kanske har man inte gjort det med samma intresse i herr Wedéns parti — läst Leif Lewins avhandling. Det är underligt med den »alibism» som alltid uppträder hos folkpartiet när man talar om 1930-talets konjunkturpolitik. Man låtsas som om det inte förekom en allvarlig politisk strid på 1930-talet om den nya budgetpolitiken. Herr Ohlin har ett alibi, men han var ju inte folkpartiets ledare på den tiden. Centerpartiet-bondeförbundet har i hög grad ett reellt alibi, herr Eliasson i Sundborn — det vill jag gärna erkänna. Sedan försvann centerpartiet från den rätta vägen i samband med ATP striden. Men det är möjligt att centerpartiet är på väg tillbaka; jag får det intrycket när jag hör herr Eliasson i Sundborn tala. Det vore lockande att ta upp en debatt om kostnadsläget och kostnadsutvecklingen i svensk industri, men jag tror inte att herr Bohman på allvar vill inbjuda till en sådan vid denna tidpunkt. Jag är övertygad om att vi i fortsättningen kommer att föra långa debatter i den frågan. Ja, herr Bohman förde en lång och — som jag tycker — för både herr Bohman och herr Wedén avslöjande debatt med statsministern i inflationsfrågan, och jag tänker inte bidra till en upprepning. Jag skall bara beröra en punkt som också med oerhörd monotoni förs fram av folkpartiet. Det gäller investeringsbanken. Man påstår att investeringsbanken är en monopolbank och frågar: När skall andra banker få konkurrera på samma villkor? Jag vet inte hur många gånger jag har svarat framför allt herr Ohlin i våras men även andra folkpartister i tidigare debatter: Det är redan med nuvarande lagstiftning fullt möjligt för de privata bankerna att inkomma med en ansökan om att få sätta upp en privat investeringsbank med samma villkor som den statliga investeringsbanken har fått. Menar man att det uppstår konkurrens på lika villkor först om staten skall lämna en privat bank statliga garantier på samma sätt som statens egen Det gjorde jag i bank, använder man väl ändå begreppet »på lika villkor» i en rätt egendomlig mening. Kräver man att staten skall gå in och ta riskerna även för en sådan privat bank har man ju givit upp det privata kapitalets möjligheter att skapa en bank. Det vore bra om vi någon gång i frågan om investeringsbanken kunde få preciserat vari bristen på konkurrensfrihet ligger.

Herr talman! Statsrådet Wickman tog i sitt senaste inlägg upp en del frågor som han tidigare inte hade berört. Det är möjligt att statsrådet Wickman är så ny på statsrådsbänken att han inte vet att varken herr Bohman eller herr Wedén nu har någon som helst replikrätt och att det därför framstår som rätt egendomligt att statsrådet på detta sätt tog upp problem som tidigare inte varit föremål för debatt. I sin senaste utläggning ville statsrådet Wickman göra gällande att högern inte var beredd att diskutera kostnadsproblemen. Jag vill bara säga att en politik, som leder fram till en inflationistisk utveckling med en kostnadsfördyring långt utöver vad som kan anses rimligt, blir i längden ett allvarligt hot mot sysselsättningen. Detta har vi inom högerpartiet otaliga gånger framhållit från denna talarstol.

Detta är en nödvändighet inte endast för samhället utan också för de anställda. Särskilt angeläget är det att företagen utan konstlade medel har kunnat växa sig så starka, att de kan absorbera den arbetskraft som, givetvis av olika anledningar, blivit friställd; ett framåtgående samhälle är ju alltid föremål för vissa förändringar. Dessa får emellertid inte bli hur omåttliga som helst, utan måste ha ett naturligt ursprung. Tyvärr har under den senaste tiden uppstått en icke önskvärd arbetslöshet i vårt land. Givetvis skapar dagens förhållanden oro i många hem, och ingenting kan heller vara värre än att drabbas av ödet att inte ha något arbete att gå till på morgonen. Särskilt allvarligt är friställandet av den äldre arbetskraften, som ofta blir över sedan de unga fått en placering. Det är angeläget att något göres åt dessa problem, och från högerns sida har vi aktualiserat dem i olika motioner. För svenskt näringsliv finns för närvarande ett allt överskuggande problem, nämligen den ständigt stigande kostnadsnivån, för vilken den av regeringen förda politiken inte kan hållas oansvarig. Detta är verkligheten, som man från regeringens sida försöker skyla över, såsom t.ex. statsministern gjorde på förmiddagen när det gällde de internationella konjunkturerna eller som sker när man ställer en del krav på att näringslivet skall bli föremål för regleringar och ytterligare ingripanden från samhället. Givetvis är det förklarligt med dessa senare ståndpunkter, om man hyllar en socialistisk uppfattning, som innebär att produktionsmedlen i forsättningen skall överföras i samhällets ägo. Jag skulle gärna ha velat fråga statsrådet Wickman, om han varit kvar här i kammaren, huruvida han verkligen tagit definitivt avstånd från den socialiseringsaktion på vilken framfördes krav vid den socialdemokratiska partikongressen, speciellt från ungdomen och den del av socialdemokratin som står kommunismen nära. För oss alla är det av utomordentligt stort intresse att få veta hur man ser just på dessa problem. Vi måste i anständighetens namn reagera mot en del uttalanden som inte sällan förekommer i den allmänna debatten. Jag tänker bland annat på den pågående smutskastningen av en viss person, företrädare för flera företag i vårt land, som i själva verket har på ett beundransvärt sätt gjort utomordentliga insatser för att skapa arbetstillfällen för många människor. I dagens debatt har högerpartiet och även de andra borgerliga partierna anklagats för att inte ha lagt fram ett eget program för den framtida ekonomiska politiken. Ingenting kan vara mera felaktigt än ett sådant påstående. Högerpartiet har i sitt ekonomiska program visat vägen till en stabilisering, till en politik som skulle kunna innebära ett stopp i den inflationistiska utvecklingen. Vårt ständigt återkommande krav på skattesänkning, vårt framhållande av marginalskattens allvarliga inflationsdrivande verkningar och vårt krav på ett skattesystem som gynnar initiativförmåga, sparande och arbetsvilja och som också är konkurrensvänligt utgör ett program som skulle bidra till en sådan stabilitet. I en reservation till bankoutskottets utlåtande nr 32 i år har vi i tio olika punkter preciserat våra krav på en annan ekonomisk politik än den som förs av den nuvarande regeringen. I dessa punkter framhåller vi bl.a. att statens och kommunernas utgifter inte bör tillåtas stiga i snabbare takt än produktivitetsutvecklingen. Vi kräver en rullande femårsplan för den statliga budgetplaneringen. Vi begär en besparingsutredning, vi kräver möjligheter till avgiftsfinansiering av vissa utgifter och vi föreslår att hyrespolitiken och bostadsbyggandet inordnas i den fria marknadens system. Det system som man för närvarande tillämpar på bostadspolitikens område — inte minst det system som har genomförts i år — innebär ingenting annat än att man driver en inflationspolitik. Man har helt enkelt kapitulerat för inflationen. Vi kräver vidare att näringslivets möjligheter till självfinansiering skall utvidgas. Det enskilda sparandet bör ökas, men detta förutsätter också att det finns ett förtroende för statsmakternas möjligheter att bevara penningvärdet. Arbetsmarknadsoch lokaliseringspolitiken bör bedrivas på företagsekonomiska grunder. Vi betonar att forskning och utvecklingsarbete bör främjas, och slutligen kräver vi en tidsplan för skattereformerna.

De löften som här helt nyss har avgivits kan inte gå i uppfyllelse med den politik som regeringen för. Man säger att man skall göra ett ytterligare ingrepp i blandekonomin. Jag skulle vilja fråga hur långt man tänker gå. Om man går alltför långt, är det möjligt att man så småningom hamnar i den situationen att stora delar av den enskilda företagsamheten ser sig nödsakad att flytta utanför landets gränser. Kanske är det någonting sådant som man önskar — för att därigenom också ha skapat det fulländade socialistiska samhället i vårt land.

Herr talman! Debatten i dag har rört sig inom många områden — den har gällt den ekonomiska politiken, näringspolitiken, - arbetsmarknadspolitiken, och man har också varit inne på u-landsfrågorna och u-landshjälpen. Jag har begärt ordet för att jag önskar fästa riksdagens och regeringens uppmärksamhet på att vi håller på att få u-land även inom stora delar av vårt eget land, speciellt i glesbygderna. En del av talarna har delvis redan varit inne på den frågan. Det har ju under längre tid rått ganska goda konjunkturer, och den tekniska utvecklingen har drivit fram allt större företag. Både storföretagens egen politik och regeringspolitiken har präglats av en stark centraliseringsiver. Därvidlag har man varit överens. Storföretagen har för uppbyggnad av industrier inte behövt tänka på utgifter för bostäder, vägar, vatten och avlopp, servicelokaler m.m., alltså ungefär hälften av alla kostnader, såsom vi nyss hörde av statsrådet Wickman. Denna del av kostnaderna har samhället fått bestrida, d. v. s. det är i stort sett skattebetalarna som fått dra det tunga lasset. På detta sätt har man flyttat människor i stor mängd, och det har som sagt kostat skattebetalarna och samhället mycket pengar. Stora delar av landsorten har därigenom blivit glesbygd. Värmland är därvidlag inget undantag. Vi har där fått en stor total befolkningsminskning och detta skapar givetvis oro hos kommuner, landsting, m.fl. för hur de skall kunna ordna sin service. Men man kan också peka på de stora värden som har raserats. Bostäder, industrilokaler, affärer, skolor och andra servicelokaler har övergivits, vilket betyder en stor kapitalförstöring och en nationalekonomisk förlust. Detta är dock endast den ekonomiska sidan av problemet. Större och viktigare är emellertid de mänskliga tragedier som uppkommer i sammanhanget. Vi talar mycket om höjd levnadsstandard och bättre service. För de människor som finns kvar i glesbygderna har utvecklingen blivit en helt annan än förut. De känner sig övergivna av samhället, de har fått försämrad sysselsättning och mindre service i fråga om kommunikationer, vilket innebär sämre möjligheter att komma till läkare, skolor, post, affärer och andra serviceinrättningar. Det är djupt tragiskt att se hur realkapital förintas och hur ungdomarna flyttar bort från bygden därför att de saknar utkomstmöjligheter där, medan de gamla lämnas kvar. Bygden växer då 1 många fall igen. Undersökningar som gjorts visar dock att ungdomarna gärna stannar kvar, därest arbetsmöjligheter funnes. Denna centralisering kostar mycket pengar. Till dessa kostnader får också läggas konsekvenserna av den miljöförsämring som uppstår för alla dem som har flyttat till storstadsområdena. Omräknat i ökade vårdkostnader o.d. blir säkerligen också detta en hel del pengar. Många anser kanske att centraliseringen har varit och är nödvändig för en högre produktion. För min del tror jag det inte. Den har, som jag nyss påpekade, betytt slöseri dels med god arbetskraft, dels med de positiva värden som en god miljö kan åstadkomma och ett bättre utnyttjande av nationaltillgångarna skulle ge. Det är besynnerligt att de ökade resurser vi fått har kunnat leda till en sådan utveckling. Dessa resurser borde ha räckt till även för glesbygdens folk! Naturligtvis är detta en fråga om fördelningen och var man vill sätta in resurserna. Men i demokratins namn måste vi tänka på alla medborgare, var de än bor. För att belysa den nuvarande situationen och om möjligt komma till rätta med svårigheterna pågår för närvarande vissa utredningar. I första hand är det regeringen som bär ansvaret för utvecklingen men motåtgärderna har vidtagits för sent. Det gäller därför att arbeta snabbt. En starkare satsning på lokaliseringspolitiken och därmed även på de mindre företagen är enligt min uppfattning nödvändig. Men vi har också många olösta kommunikationsoch vägfrågor. Kommunerna har naturligtvis härvidlag ett ansvar, men det är inte så lätt att under dessa omständigheter vara kommunalman. Till detta bidrar också snedvridningen av bostadskvoteringen; en del kommuner får knappast någon kvot. Alla dessa frågor måste från statens sida ägnas större intresse. Landsortens och glesbygdens folk är också människor, och i våra diskussioner får vi inte glömma dem, eftersom de gjort en stor insats för vår nutida välfärd. Diskussionen tidigare i dag om jordbrukspolitiken ger anledning till en del reflexioner. Det mindre jordbruket är som vi vet numera ganska avstängt från samhällets stöd. Regeringen anser att man inte skall satsa på detta. De mindre brukningsenheterna skall bort och innehavarna överföras till annan sysselsättning, vilken skall medföra en högre produktion. Men hur är det på den punkten? Jag vill anföra ett litet exempel. En mindre jordbrukare begärde ett rationaliseringsstöd. Han fick inget, utan uppmanades i stället att sälja sin fastighet och låta omskola sig. Han följde detta råd, blev omskolad och fick arbete under några månader. Så blev han arbetslös och hade ingen möjlighet att erhålla arbetslöshetsersättning. Han var förtvivlad och undrade hur han nu skulle klara familjens uppehälle. — Förut hade jag ändå ett stöd från mitt jordbruk, sade han, men nu har jag ingenting. Jag vet inte hur framtiden skall te sig. Man kan i det sammanhanget fråga sig, om det är någon idé att driva människor från deras jordbruk när annat förvärvsarbete inte kan erbjudas, ett förhållande som är aktuellt för närva rande. För en verksam jordbrukare är det svårt att låta bli att producera. Och vad som produceras och säljes från vårt land ger i alla fall inkomster och möjligheter till en förbättrad handelsbalans. Kan dessutom de hungrande få bröd, har man ändå gjort en god gärning. Allra sist vill jag göra några reflexioner kring näringspolitiken, som diskuterats mycket här i dag. Det har därvid sagts att oppositionen inte lagt fram några som helst positiva förslag — detta påstående har framkastats vid åtskilliga tillfällen, speciellt från regeringens representanter. Men har man varit så fullkomligt frånvarande att man inte hört vad som föreslagits såväl tidigare som i dag? Centern har ju väckt frågan om en aktiv lokaliseringspolitik och på denna vill vi satsa mera eftersom vi anser att åtgärderna hittills varit otillräckliga. Detta är väl, enligt vad jag kan förstå, ett förslag i positiv riktning. Om man vill föra en aktiv näringspolitik, måste man också ge näringsutövarna möjligheter att bedriva sin verksamhet. Jag skall inte gå in på alla förslag som framförts, men dit hör skattefrågan, en lägre ränta och mycket annat. Jag vill ingalunda påstå att det nuvarande besvärliga läget helt beror på regeringen. Det råder ju en allmän, låt oss hoppas tillfällig, konjunkturnedgång över hela världen. Men regeringen skall å andra sidan inte heller slå sig för sitt bröst och säga: »Hurra vad vi är bra!» Och regeringen skall inte säga att oppositionen inte kommer med några förslag. Såväl från centerpartiets som den övriga oppositionens sida har flera förslag framlagts. Regeringen bör överväga även dessa; det skulle säkert vara till nytta för hela vår befolkning, och detta är väl huvudsaken. Ingen är mera fullkomlig än att han har nytta av andras råd, och vi bör inte vara styvare i korken än att vi kan lyssna till varandra.

Herr talman! Att arbetsmarknadsoch trygghetsfrågorna kommit att bli ett alltmer aktuellt diskussionsämne är inte förvånande, eftersom vi står mitt uppe i en mycket bekymmersam situation. Många människor drabbas av företagsnedläggningar, strukturomvandling och omflyttningar. För dem som företräder Borås stad och Sjuhäradsbygden har arbetsmarknadsoch sysselsättningsfrågorna kanske en särskilt påtaglig innebörd. Det gäller problem som vi har haft att brottas med under åtskilliga år. Nedläggningarna har kommit tätt; bara den senaste tidens varsel och nedläggningar berör över tusentalet arbetstagare. Läget för textiloch konfektionsindustrin är svårbedömbart, men så mycket kan man väl säga som att det knappast räcker med de nedläggningar som gjorts, och rationaliseringar kommer förmodligen att krympa sektorn ytterligare. Jag vill dock i detta sammanhang understryka att det finns flera företag som förmodligen kommer att klara den allt hårdare konkurrensen utifrån tack vare rationaliseringar och satsning på kvalitetsprodukter för vilka en ökad export kan väntas. En stor del av nedläggningarna har fått accepteras emedan lönsamheten inte har varit god; det har stått klart att driften inte kunnat fortsätta utan stora förluster. Det har också utan tvivel förekommit en överdimensionering inte minst inom konfektionen, och nödvändiga saneringar har skett. Vad som däremot är uppenbart för de flesta invånarna i staden och bygden är att vissa företag lagts ned av andra orsaker än brist på möjligheter att fortsätta driften utan förluster — företag som har givit relativt goda resultat har sålunda lagts ned. Jag vill inte påstå att boråsare och sjuhäradsbor i dessa dagar har den starka tilltro till privat näringsliv som så många borgerliga talare i denna kammare tycks ha. I stäl let ropas faktiskt från alla håll i vår stad på bättre möjligheter för statsmakterna att gripa in vid nedläggningar av enskilda företag. Vad som utlöst denna önskan även på håll där sådana tankegångar förut varit ganska främmande är det sätt på vilket företaget Svenskt Konstsilke AB skött sina affärer. Det ger en god bild av det privata näringslivets möjligheter att agera i ett s.k. blandekonomiskt samhälle. Fallet Konstsilke har gått genom press, radio och TV. Jag kan därför inte servera några nyheter, men det kanske ändå inte skadar med en liten repetition av någon som följt affären under några månader. Herr Bohman efterlyste för övrigt också en konkretisering av vad som har skett i fråga om vissa företag som nämnts i debatten. De senaste månaderna har varit fyllda av pressande ovisshet för de berörda, nämligen 530 anställda, deras familjer och anhöriga samt för kommunen och arbetsmarknadsmyndigheterna. För de förra är det en försörjningsangelägenhet, en fråga om trygghet och rättvisa, för de senare är det en fråga om att försöka förhindra att en nedläggning sker och att öppna vägar för att klara fortsatt drift. I andra hand gäller det att krafsa kastanjerna ur elden, att göra det bästa möjliga för de friställda genom olika åtgärder som i de flesta fall måste bli av provisorisk art. Tyvärr har vi kommit att hamna i den senare situationen. Under våren 1967 fick staden vetskap om att Konstsilke skulle lägga ned driften från årsskiftet 1967—1968 och att varsel härom skulle utfärdas redan den 1 augusti. Det var dock inte företagsledningen som stod för informationen vid denna tidpunkt, utan vi hade en annan säker uppgiftslämnare. Eftersom det gällde ett av våra större företag med 530 anställda och med 80 procent manlig arbetskraft — vi har ont om arbetsplatser för manlig arbetskraft i Borås — och då ett 150-tal av de anställda var i åldern 50—65 år, satte vi genast in all tänkbar möda på att försöka lösa denna fråga. Statsmakterna kopplades in, men det stod snart klart att de knappast hade några formella möjligheter att träda in för att rädda företaget. Staden försökte då förhandla med företaget för att åstadkomma ett uppskov med nedläggningen i syfte att få andrum, tills man hunnit ordna för de hundratals arbetstagare som skulle friställas. Vissa lokaliseringsobjekt skulle nämligen bli färdiga under senare delen av år 1968. Företagsledningen förklarade sig villig att sälja företaget i synnerhet var man intresserad av att staden förvärvade fastigheter och mark. I detta läge gick staden ut för att i sin tur söka skaffa fram en köpare, vilket vi också lyckades med. Denne köpare förklarade sig beredd att fortsätta driften och att lämna staden garantier för att så skulle ske. Ett hoppets ljus tändes hos alla berörda, men företagsledningen blåste definitivt ut denna låga. Man hade över huvud taget inte någon lust att sälja och man var inte ens villig att diskutera ett eventuellt överlåtande av företaget. Fortfarande ville man sälja mark och fastigheter till staden, men en fortsatt drift vid företaget var man nu, d.v.s. sedan en köpare trätt fram, helt ointresserad av. Efter vad som förevarit hade Borås stad inte längre något intresse av att stoppa in pengar i ett företag, som ändå skulle kosta samhället så mycket. Detta är en summarisk beskrivning av vad som kan förekomma i vårt land år 1967. 500 anställdas trygghet sätts på spel för att utländska — och förmodligen också svenska — kapitalintressen skall tillgodoses. Det är utländska varor som skall in i stället för dem som tillverkats i landet; man vill inte ha någon konkurrens från en ny ägare, som skulle fortsätta driften. De ofrivilligt friställda, specialiserade arbetarna och tjänstemännen av olika grader får samhället i stället ta sig an. Vi lägger här i landet ned produktionen av rayon och cord. Båda dessa produkter är varor som vi behöver — den senare bl.a. till våra bildäck — och som vi även exporterat en del av. I stället kommer vi nu att få importera dem bl.a. från den utländske hälftendelägaren i Svenskt Konstsilke AB. Vilka priser kommer vi att få betala för dessa varor? Ja, det får vi se så småningom. Det uppstår genom nedläggelsen av Konstsilke svårlösta arbetsmarknadsproblem, speciellt svårlösta därför att så stor del av arbetskraften befinner sig i hög ålder och därför att samtliga anställda — såväl arbetare som tjänstemän — som sysslat i denna speciella industri, inte kan övergå till annan verksamhet utan omskolning. Hur mycket kommer fallet Konstsilke att kosta samhället genom arbetslöshetsunderstöd, omskolning, beredskapsarbeten och flyttningsbidrag? Redan nu är läget sådant, att Borås stad fattat beslut om kommunala arbetslöshetsunderstöd, eftersom vi har många utförsäkrade arbetslösa och väntar att få ännu fler allteftersom månaderna går. Det är knappast ägnat att förvåna att vi på kommunalt håll lagt ned mycken möda på att rädda fortsatt drift vid detta företag. Företaget har dock inte gått med förlust, trots felinvestering i en ny fabriksbyggnad, som nu stått tom i fem år utan att användas och som kostat 11,1 miljoner kronor — denna byggnad kallar boråsarna i allmänhet för »Tystnaden». Vi anser att den nye intressenten borde ha fått träda till och givits möjligheter att visa att företaget kan drivas vidare. Företaget har ju hittills gått bra trots felinvesteringar och brist på rationaliseringsåtgärder. Det är många i Sjuhäradsbygden och säkert även på andra håll som delar min uppfattning att det inte bör få gå till så här. Jag anser att det i ett fall som det jag har försökt redogöra för — det fanns alltså möjligheter att fortsätta driften, en köpare stod redo att träda till, det fanns nytt, friskt kapital att satsa och det gällde hundratals människors trygghet — borde finnas medel att tvinga företaget att sälja. Man kan inte tillåta den ena parten att slå igen dörren och fordra att den andra parten — samhället — skall komma och städa upp. Jag tycker att det är ett renlighetskrav att båda parter tar ansvar för arbetskraften, således även den part som har utnyttjat arbetskraften under årtionden. Jag väntade mig att herr Magnusson 1 Borås skulle säga några ord om Konstsilkeaffären. Jag väntade mig inte att han skulle kritisera företagets sätt att handlägga ärendet — det skulle väl ha varit att ha alltför stora förväntningar på en företrädare för högern som själv är företagare. Men några ord om den bekymmersamma situation som de anställda och staden har hamnat i genom företagets agerande kanske ändå hade varit befogade, herr Magnusson. Tyvärr tycks herr Magnusson liksom högerns tidning i Borås anse det bekvämast att förbigå frågan med tystnad. Trots att det gäller 500 anställdas trygghet och trots att en påtryckning från borgerligt håll kanske kunde ha fått företagsledningen att ompröva sitt ställningstagande när det gällde en överlåtelse av företaget, har man föredragit att tiga. Både herr Magnusson och Borås tidning visade stor aktivitet häromåret när det gällde frågan om vad statsrådet Palme sagt eller inte sagt till en fransk tidning. Det skulle ha varit värdefullt om en liknande aktivitet kommit till uttryck från borgerligt håll även i Konstsilkefrågan. Nu återstår det bara för mig och kammaren att konstatera, om herr Gustafsson i Borås och herr Persson i Heden är lika ointresserade av Konstsilkefrågan som herr Magnusson eller om de är beredda att sluta upp på samma linje som en enhällig drätselkammare i Borås, vilken uttalat sig kritiskt mot företagets agerande. Nu är det närmast kommunen och arbetsmarknadsmyndigheterna som får gripa in. Vi hoppas på statsmakternas hjälp med ytterligare lokaliseringsstöd. En differentiering av vårt näringsliv är en nödvändighet om vi skall kunna klara oss på sikt. Låt mig till sist säga att jag är synnerligen tacksam över att KSA-utredningen så snabbt kommit med ett förslag som gör det möjligt att trygga försörjningen för de äldre friställda. Det är också min förhoppning att ATP-frågan för de friställdas del skall kunna lösas på ett sådant sätt, att de som oförskyllt ställts utan arbetsmöjligheter under år som är mycket viktiga i pensionssammanhang inte får kännbara försämringar under återstoden av livet. Dessa båda frågor är av utomordentligt intresse i en bygd där arbetsmarknadsfrågorna sannerligen har varit och är brännande och där det verkligen inte har saknats brännbart stoff i debatten om enskilt näringsliv kontra statligt inflytande.
Herr talman! Alldenstund fru Hörnlund berörde förtroendet för det enskilda näringslivet måste jag ta kammarens tid i anspråk ett ögonblick för att säga några ord. Det är riktigt, som fru Hörnlund sade, att det har förekommit en hel del företagsnedläggningar. Det beror ju speciellt på den mycket hårda onormala konkurrens som dessa näringsgrenar är utsatta för från annat håll. Om statsmakterna i ett tidigare skede haft en annan inställning, hade det inte behövt förekomma så många företagsnedläggelser som nu skett. Jag tror emellertid att det är felaktigt att säga att detta rubbar förtroendet för det enskilda näringslivet i denna bygd. Ingen annanstans i detta land torde det vara möjligt att påvisa att det enskilda näringslivet lyckats skapa så starka, effektiva och bra företag, vilka berett människorna i en tidigare mycket fattig bygd så god sysselsättning som här. Vad sedan beträffar detta enskilda fall — det är naturligtvis tålamodsprövande för talmannen att här diskuteras ett enskilt företag, som inte har möjlighet att försvara sig — finns det ju inga motsättningar mellan de olika politiska partierna när det gällt önskemålet att driften vid företaget skall kunna fortsätta. Det finns heller inga delade meningar mellan de olika partierna i fråga om att dra försorg om de människor som kommer att friställas, om företaget kommer att nedläggas nästa år såsom har sagts. Det har heller aldrig förekommit några divergerande meningar mellan de politiska partierna när det gällt att nå en lämplig uppgörelse. Principiellt vill jag säga att det aldrig från något oppositionsparti, från något parti som hyllar ett fritt näringsliv, har sagts att inte felinvesteringar och missgrepp kan förekomma. De blir dock av mycket ringa betydelse jämfört med om de skulle ske i större sammanhang från samhällets sida. Enligt min mening är det i stället på det sättet i vår bygd, att de företag som hitintills har tillkommit genom ingripande från samhällets sida inte har visat sig ha tillräcklig styrka utan har måst försvinna. Att man hitintills har kunnat absorbera den friställda personalen har uteslutande berott på att det har funnits tillräcklig styrka hos det näringsliv som förut har arbetat där. Det har kunnat absorbera dessa människor. Herr talman! Jag skulle ha haft mera att säga, men tiden räcker tyvärr inte till.
Herr talman! Herr Magnusson konstaterar att det inte finns några delade meningar politiskt sett när det gäller Konstsilkefrågan och företagets agerande. Jag tycker att det är rätt intressant att kunna konstatera detta. Det hade varit ännu bättre för oss, som har försökt att hitta en lösning, om denna uppslutning hade skett förut och om den även hade givits en viss offentlighet. Jag framhöll just att det kanske hade kunnat betyda en viss påtryckning på företagsledningen — som hade gjort dem villigare att sälja.
Herr talman! Man måste göra klart för sig att här är det ingalunda klart hur det egentligen ligger till. Faktum är ju att detta företag inte har möjligheter att kunna driva en lönande produktion i fortsättningen. Därpå tyder väl också att ett annat företag här i landet, som har drivit produktion av rayongarn, har lagt ned den delen av sin drift för några år sedan. Därmed antyds att det kommer att bli en sådan konkurrens att en fortsatt verksamhet inte är möjlig. Jag tror inte att sista ordet är sagt i denna fråga. Det kommer alldeles säkert att skapas större klarhet så småningom i frågan. Vad som emellertid här är väsentligt att komma ihåg är ett uttalande som verkställande direktören i företaget gjorde, när han lämnade meddelande om företagsnedläggelsen, nämligen att man har möjlighet att driva denna produktion i vilket annat land som helst ute i Europa men inte i Sverige. Här kan det inte vara lönande att driva en sådan produktion. Det tycker jag är någonting som i alla fall motiverar att man ser något nyktrare på hela detta problem. Jag är som sagt ganska övertygad om att det kommer att klarna en hel del så småningom.
Herr talman! Det var kanske inte helt oväntat att herr Magnusson i Borås skulle glida över på företagsledningens sida. Han talade om att det inte är klart hur det ligger till, att företaget inte kan upprätthålla en lönande drift o.s.v. Dessa uppgifter har han fått från företagarhåll. Jag kan nämna att jag också haft papper i min hand när det gäller denna affär och kan tala om att driften inte har gått med förlust trots att företaget gjorde den stora investeringen som avskrevs under loppet av fem år. Vad vi bett om är ju detta: Låt en ny köpare träda till då denne vill ta risken att satsa ett eget kapital. Därefter skulle det ju visa sig hur det går med lönsamheten. Den nye private företagaren som ville inträda var ju inte ovillig att riskera kapital, och jag antar att man inte vill satsa kapital i ett företag om inte driften bedöms bli lönsam. Denne köpare ansåg alltså att det skulle gå att fortsätta driften av företaget.

Herr talman! Jag har ett starkt intresse av att först säga några ord om ett problem som alltfort betyder mycket för den bygd där jag bor. Textiloch konfektionsindustrin har alltjämt att brottas med väldiga svårigheter. Man kan ha olika uppfattningar om begreppsinnehållet i ordet kris, men när livsmöjligheterna naggas i kanten mer och mer, då stampar krisen vid porten. Den har i fråga om vissa industrier i vårt land inte stannat vid porten utan stigit in i huset med påföljd att invånarna har fått gå ut. Somliga är husvilla — det gäller i hög grad den äldre arbetskraften — andra har funnit nya livsmöjligheter efter omskolning. Vad jag här säger gäller i hög grad den svenska textiloch konfektionsindustrin. Vår handelspolitik är i många avseenden liberalare än något annat lands. Mot principen frihandel har jag inte hört någon reagera. Principen är för oss den enda acceptabla men det är med den som med allting annat i världen, dess värde och riktighet måste prövas, bedömas och värderas vid tilllämpningen. Jag har svårt att förstå hur en fri handelspolitik kan fungera riktigt, om inte parterna har åtminstone någorlunda likartade ekonomiska system. Det är i samband med detta som allt allvarligare problem har anmält sig för svensk textiloch konfektionsindustri. Jag skall inte orda om den hejdlösa importen från Hongkong och dess verkningar för vår industri, det räcker med siffror. Första halvåret hade vi en införsel på bortåt 1 miljon par byxor och 192000 jackor, vilket nära nog innebär en fördubbling jämfört med förra året. Av herrjackor av ylle kom t.ex. 40 procent av importen därifrån. Det genomsnittliga importpriset var 20 kronor, d.v.s. ungefär en tredjedel av det svenska priset. Herr talman! Nu kan man givetvis säga att detta bara är bra. Kan vi inte tillverka samma vara för samma pris måste man lägga ner driften. Men fullt så enkel är nog inte lösningen och ingen säger det väl rent ut, även om man ibland mumlar det i skägget. Textiloch konfektionsindustrin är låglöneindustrier i hela världen, i Sverige dock i förhållandevis mindre grad. I t.ex. kommunistländerna är detta mycket påtagligt. Där har man dock — det framgår klart — ingen tanke på att begränsa dessa industriers andel av den totala produktionen utan satsar genomgående på att låta dem expandera i rask takt. Trots att löneklyftan i vissa Öststater, t.ex. Sovjetunionen, är vida djupare än i något land i väst, går man målmedvetet in för särskilt textilindustrins utveckling. Fram till 1970 räknar man med att produktionen av tyger kommer att stiga med 26 å 30 procent. Vid den tiden skall man vara självförsörjande när det gäller textilier, och därmed blir det inte längre aktuellt med någon import från andra öststater. Jag har den uppfattningen att den svenska textiloch konfektionsindustrin, som är världens mest rationaliserade — jag har den uppgiften från tidningen Västgöta-Demokraten — bör ha goda förutsättningar att klara sig i konkurrensen och även kunna öka sin export. Men den kommer inte att klara konkurrensen, om den inte får ske på någorlunda lika villkor. Förutsättningen är att vårt land inte för en så liberal handelspolitik, att den skiljer sig från det stora flertalet länders i väst och därigenom tillåter eller rent av styr en koncentrerad import hit av mer eller mindre dumpingbetonad art. Jag tänker i detta sammanhang på importen från Jugoslavien och Portugal, men jag skall bara ta Jugoslavien som exempel. Från det landet infördes under första halvåret i år 58 000 kostymer, 39000 kavajer och 126 000 par byxor. Redan dessa siffror har passerat gränserna för det acceptabla, säger man på sakkunnigt håll. Under första halvåret i fjol var motsvarande siffror 25 000, 9 000 och 62 000. Där har alltså skett en ökning med sammanlagt 111 000 plagg. Marknadsandelen för jugoslaviska kostymer i Sverige var under första halvåret i år 16,2 procent mot 9,2 procent i fjol. Jag frågar: Var finns den svenska konfektionsindustri som kan konkurrera med importpriser på mellan 72 och 75 kronor per kostym? Jag skulle vara tacksam om handelsministern eller herr Wickman, som väl känner de frågor jag nu berör, fann det lämpligt att ge sin syn på problemen, som för många kanske inte är så angelägna men som för dem det gäller är viktiga nog. Det är dock inte få människor som berörs av detta. Jag betonar åter att det enda riktiga för Sveriges del är att tillämpa en så fri handel som möjligt. Men hur ser handelsministern på dessa frågor i relation till handeln med öststaterna, där ett helt annat ekonomiskt system är rådande? Herr talman! Ingen tror väl att en herrkostym uppsydd i svenska tyger eller motsvarande lika goda kvaliteter och tillskuren av svenskar ligger på ett produktionseller tillverkningsvärde av 72—75 kronor. Fabrikspriset för en motsvarande svensktillverkad kostym kan knappast understiga 180 å 200 kronor. Priserna på 72—75 kronor är inte företagsekonomiskt bestämda i relation till löner och material, utan en statlig central ledning sätter exportpriserna som den finner för gott. År 1966 importerade vi från Jugoslavien 191000 nylonskjortor, i år 317 000. Priset var cirka 5:50 per styck utom frakt och skatt. Svenskt fabrikspris var 15:25. Man har svårt att frigöra sig från tanken att det är fråga om en manifesterad dumping. Jag har alldeles samma uppfattning som handelsminister Lange, nämligen att det råder mycket delade meningar om vad som menas med dumping och att en sådan dessutom är mycket svår att bevisa. Möjligheterna är alltså mycket små att med användning av dumpingargumentet ingripa mot import av varor som säljes till företagsekonomiskt avgjort för låga priser. Jag vet för övrigt inte hur man skall bedöma om dumping föreligger vid import från en öststat. Andra med oss jämställda länder i väst har dragit konsekvenser av detta och infört kvoter för lågprisimporten. Några har helt enkelt stoppat den, enär den eljest skulle ha slagit sönder det egna landets konfektionsindustri. Tidskriften Företagaren nr 13 i år ger ganska utförliga redogörelser för detta. Jag vet inte om någon annan praktiskt användbar möjlighet finns än den som andra länder har tillämpat. Om alla handlade som vi i fråga om den fria handelspolitiken skulle läget naturligtvis vara väsentligt annorlunda. Att handelsministern söker trycka hårt på den saken är mycket tacknämligt och jag ger gärna mitt erkännande för det. Men vad kommer att ske om den import jag här berört alltfort ökar och trycker allt hårdare inte bara på textiloch konfektionsindustrin utan även på andra branscher? Jag har förut i denna kammare hävdat att vi i Sverige bör tillåta en viss ökande lågprisimport, men volymen av denna måste anpassas till vad som är normalt också i den övriga världen. I denna debatt har nämnts Konstsilke i Borås. Jag skall inte gå in på denna för oss så allvarliga fråga om denna industri nedläggs. Jag har inga uppgifter på initialstadiet, men jag håller på att samla material. Gäller det möjligheterna för en industri att existera och helst expandera, måste väl problemställningarna sättas in i det handelspolitiska perspektivet. Som herr Magnusson i Borås framhöll är sista ordet ännu inte sagt, och jag kan försäkra fru Hörnlund, att både jag och min vän herr Persson i Heden är lika intresserade av att få en rimlig och vettig lösning på denna fråga som hon och många andra. Jag vill fråga handelsministern, om min syn på de förhållanden som jag bar berört är felaktig och vari felet i så fall består. Vad den industri jag talat om begärt är ingenting annat än att få konkurrera på lika villkor eller, man kan vara så generös som att säga, på någorlunda lika villkor. Villkoren är emellertid inte lika om uppsyning av en skjorta kostar 5:50 kronor i ett annat land och 15:25 kronor i vårt land. Jag vet att man i debatten om dessa spörsmål fört in frågan om u-landshjälpen. U-länderna bör få den hjälp vi har råd att lämna, och den hjälpen bör öka avsevärt. Någon anledning att välja ut viss eller vissa industrier, som genom ödesdigra importpriser, betingade av vår handelspolitik, blir utmanövrerade, synes mig däremot vara svårt att motivera. U-landshjälpen skall betalas av hela det svenska folket. Herr talman! Bara till slut några ord om en annan fråga. Jag vill uttrycka min tillfredsställelse över den blixtaktion som justitieminister Kling i början av juli månad i år satte i gång mot de skamlösa porrtidningarna. Det borde ha skett förr och med större skärpa, men när det nu har skett vill jag gärna passa på att ge ett erkännande till det värde det nu har. De åtgärder justitieministern vidtagit är verkligen inte opåkallade. Den pornografiska snuskfloran har fått en kuslig spridning. Uppenbarligen har landets rättsvårdare ansett att fräckheten tagit sådana proportioner att ett ingripande måste ske. Pornografin har utvecklats till något av en storindustri, och samvetslösa individer tjänar grova pengar på hanteringen. Det är, herr talman, inget annat än larv att påstå att åsiktsoch tryckfriheten skulle naggas i kanten genom justitieministerns åtgärder. I medvetande om, som jag ser det, myndigheternas lagstridigt toleranta hållning gentemot den s.k. litterära pornografin har spekulationerna kring genren blivit alltmer ohöljda. Den lag som ännu finns är väl till för att efterlevas. Den utveckling vi bevittnat tycker jag tillräckligt visar att en lagstiftning är av nöden. De som står för utgivningen av de skrifter det här är fråga om har inga som helst andra spärrar än gällande lag och går så nära lagens gränser som möjligt så att överträdelser ibland sker. Någon litterär frihet eller ofrihet är det här inte fråga om att skydda eller äventyra. Pornografi i vårt land i dag är inget annat än en kall och naken spekulationsföreteelse. Detta sade både medarbetare och förläggare rent ut när Kärlek I och II gavs ut. Det gällde att göra pengar på smörjan. Detsamma gäller andra porrskrifter. Man kan väl diskutera huruvida porr är skadlig. För en del är den det säkert, för andra inte. Men vi borde kunna vara Överens om att i den mån det förekommer påverkan går utvecklingen i riktning mot ökande lösaktighet. Detta är en konsekvens som i varje fall de sociala myndigheterna inte kan betrakta med upphöjt lugn. De som mest ägnar sig åt att göra s.k. moralister till före mål för sarkasmer borde kanske tänka något på de konsekvenser som sedernas upplösning medför. Denna upplösning är tragisk och ödeläggande för de människor som ger sig den i våld — men också för samhället. Ökat antal tonårsgraviditeter, VS-smitta och svåra psykiska störningar hör till de vådor som följer i lösaktighetens spår. Här har de pornografiska profitörerna sin dryga del i ansvaret för utvecklingen. Jag vill visst inte påstå att den otäcka porrfloran ensam är skuld till att tjogtals femtonåriga flickor blir mammor — många andra får dela skuldbördan. Skriften Samspel, som på en del håll bredvidläses i skolornas sexualundervisning, kommer väl även att bidra till att rasera alla vettiga barriärer. Om ungdomen får lära sig att inte ens femton år är en biologiskt och fysiologiskt klok gräns nedåt för utövande av sexuellt umgänge, vad kan man då vänta sig i framtiden? I lagens mening är det inte tillåtet att ha samlag med en flicka under 15 år. Det är även skälet till att en flicka under detta åldersstreck, som blivit gravid, kan beviljas abort på särskild indikation. I undervisningshäftet Samspel frågas när ett sexuellt samliv skall starta. Det heter: »Somliga börjar tidigt — i de lägre tonåren — medan det för andra inte känns naturligt förrän senare. Man kan inte säga att det ena är rätt och det andra är fel.» Är detta att tala och handla under socialt ansvar? Jag vill uttrycka min tillfredsställelse över det uttalande som Samkristna skolnämnden i dagarna tillställer landets huvudlärare i biologi. Det finns även andra satser i boken Samspel än de jag citerat som är häpnadsväckande. Jag anför några exempel: »— — — man skall gärna ge sig in i ett sexuellt samliv om man känner så, — — — är man rädd för en oönskad graviditet kan man råda bot för detta genom lämpliga skyddsmedel, — — — samlaget är en neutral vardagshandling, ja rent av en mekanisk akt — — —.» Är det denna »visdom» tonåringar behöver få. Boken är avsedd som bredvidläsning i sexualundervisningen och skall användas i den obligatoriska undervisningen även för 13—15-åringar! Jag tycker inte att jag här behöver reagera kristet. Det räcker med att jag ställer frågan: Vart har man förvisat psykologiska och etiska synpunkter? Är sexualliv bara anatomi och fysiologi? Lika nödvändigt som det ansetts vara att stoppa åtminstone de allra uslaste pornografialstren borde det ha varit att förbjuda att filmen »Jag är nyfiken — gul» visas oklippt. När denna film fått grönt ljus av censur och myndigheter kan man räkna ut vad som i framtiden kommer att produceras i fråga om pornografiska filmer. Filmen säges vilja visa korrespondensen mellan det politiska och det sexuella. Regissören säger i ett tidningsuttalande, att det var nödvändigt att ha den kombinationen, »jag har gjort en film om sex och socialism». Hur i all världen skall man begripa detta uttalande? Här kanske ordstävet kan tillämpas: Det är inte till att begripa vad ingen människa kan förstå. Vi borde ha besparats, tycker jag, detta uselhetens bottenalster.

Herr talman! För några veckor sedan stod jag i ett gathörn i det centrala Berlin. Jag såg framför mig muren, en 2,5 meter hög mur som delar Berlin i en östvärld och en västvärld. Jag tänkte på den västtyska polis, som sade till mig: »Tidigare såg vi trots allt muren som en geografisk gräns; nu har den blivit en hatsymbol.» Jag tänkte också på den taxichaufför, som berättade för mig. »På andra sidan har jag min mor och mina sex syskon. Tidigare kunde jag få träffa dem ibland.

Fredagen den 18 augusti började man bygga tegelstensmuren; ett byggnadsverk som belyser den kommunistiska regimens oförmåga att utan tvång bevara sin auktoritet över människorna i Östberlin och i Östtyskland. Jag tänkte på alla de människor, som före murens tillkomst flydde från öÖsttyskland till Västberlin. I juni 1961 flydde 20000 människor och i juli månad steg flyktingsiffran till 30 000. Varför flydde människorna? Många befann sig under livshot, många befann sig i svår samvetsnöd och många hade förlorat sina existensmöjligheter. Jag tänkte också på de människor, som trots muren, trots en noggrann bevakning och trots soldater med osäkrade vapen då och då gjort och ännu i dag gör försök att fly. Jag tänkte på det stora plakat, som hade anbringats på en ruinvägg på andra sidan muren. På detta plakat kunde man läsa: Samförstånd skapar fred. Vad kan man annat än på denna plats uppleva de orden som ett hån. Herr talman! Ingen kunde väl för 22 år sedan ana, att vi i dag måste skildra Berlin-problemet i så dystra ordalag. Och dess värre kan vi inte se någon ljusning. Hur gärna vi än vill vara optimistiska så finns det ej belägg för en sådan optimism. Den som i dag besöker Västberlin och får tillfälle att litet närmare studera Berlin-problemet kan snart konstatera, att dagens situation ger anledning till stor pessimism. Sedan 1965 har befolkningen i Västberlin minskat. Människorna flyttar från Västberlin, och det är främst de yngre årgångarna som flyttar. Ålderssammansättningen utvecklas således i ogynnsam riktning. Västberlin håller på att bli en pensionärsstad. flyr från Berlin är många. Den psykologiska faktorn är en. Visst kan Berlin ses som en frihetens utpost mot öster, men för människorna framstår staden som ett fängelse. Den omges ju helt av taggtråd eller betongmur, och den bevakas av beväpnade östtyska gränsposter. En resa utanför Västberlin kostar tid och tålamod vid den östtyska gränsen eller pengar i form av flygbiljetter. En annan orsak utgör förhållandet att timpenningen är lägre i Västberlin än i det övriga Västtyskland. Vidare håller Västberlins näringsliv på att uttunnas. Vilket företag kan göra verksamheten räntabel och vilket företag vill slå sig ned i en stad dit alla råvaror måste fraktas antingen med flyg eller med tidsödande transporter genom öÖsttyskland? Därtill kommer att den färdiga produkten måste föras ut ur Västberlin på samma sätt. Ett sifferexempel belyser ytterligare den ekonomiska ohälsan. 300 000 av en miljon yrkesverksamma arbetar i industrin. Den improduktiva förvaltningsapparaten har hela 130000 anställda. De senaste årens utveckling och den aktuella situationen understryker allvaret i ett yttrande av herr Ohlin i denna kammare för några år sedan. Han betecknade då Berlin-frågan som en världshistorisk tragedi. Läget i Berlin belyser också motsättningarna mellan den demokratiska västerländska världen och den diktaturstyrda östra världen. Så länge Tysklands-problemet inte har lösts kan vi i vårt land inte tala om avspänning. Här gäller det vårt närområde, men det är märkligt hur ointresserad man är för denna fråga. Debatten och demonstrationerna rör sig i stället kring förhållanden i de mest avlägsna orter på vårt klot. Visst kan sådana demonstrationer vara befogade — jag har all respekt för demonstrationen som ett politiskt uttryckssätt för en opinion -— men varför förekommer ej demonstrationer mot Berlinmuren eller mot de krafter som förstorar och fördjupar hela detta tragiska problem? Låt mig också som en av konklusionerna få understryka, att Tysklandsfrågan innebär att vi inte på allvar kan debattera en nedrustning eller en avrustning i vårt land. »Svåra oroshärdar finns kvar på många håll i världen.» Så uttrycktes bl.a. den världspolitiska situationen i regeringsdeklarationen i utrikesdebatten för åtta månader sedan. Utvecklingen i Europa beskrevs med orden »avspänning», »samförstånd» och »samarbete». Den som nyligen besökt Berlin eller på annat sätt fått informationer om den rådande situationen där kan säkerligen inte instämma och är heller inte beredd att lättsinnigt diskutera helt nya riktlinjer för vårt svenska försvar.

Herr talman!

I det avseendet får vi också utomordentlig hjälp av oppositionen, inte minst i denna kammare, och det är helt som sig bör.

Människorna är helt beroende av inkomster i en eller annan form. Grunden för trygghet och livsbejakande utveckling ligger i den stabila och fulla sysselsättning som många nu befarar skall svikta på allvar.

Kravet på full sysselsättning måste därför stå främst bland de aktuella frågor som riksdagen har att handlägga. I ett demokratiskt samhälle som vårt framstår den enskilde medborgarens rätt till arbete och försörjning som en grundlägggande mänsklig rättighet. Jag vill starkt understryka mitt instämmande med de ledamöter som vid tidigare tillfällen i denna kammare har uppställt krav på att rätten till arbete skall inskrivas i Sveriges grundlag. Hur mycket säkrare, lyckligare och tryggare skulle inte framför allt de egendomslösa medborgarna vara, om de visste att bakom politikernas utfästelser om den enskildes trygghet står Sveriges rikes lag.

Vi har årtiondens reformarbete bakom oss till ovedersägligt trygghetsskapande på många områden. Alla dessa reformer, som inte kan uppskattas nog högt, har naturligtvis det största värde framför allt för de eftersatta grupperna. Samhällets insatser i reformarbetet är av avgörande betydelse för många människors livsöde. Detta har jag starkt i minnet, då jag berör ett annat problem, nämligen de lågavlönade, vilket problem för övrigt har vidrörts här i dag vid flera tillfällen. Genom den utveckling som skett på näringslivets område har många, ja, alltför många löntagare kommit efter i löneutvecklingen. Många av industrins lågavlönade har enligt mitt förmenande inte något meningsfullt arbete, trots att de arbetar. För att försörja sig är de tvungna att skänka bort sin tid och sina krafter. Ett arbete, för vilket den utgående lönen knappast räcker till mer än hyra, skatt, nödvändiga avgifter och det enklaste kosthåll, är inte meningsfullt.

Så länge näringslivets lönsamhetsgrad varierar som för närvarande torde klyftan komma att bestå och löntagarna alltjämt att befinna sig i ett dilemma. De lågavlönades ställning i vår tids ekonomiska samhällsutveckling är en fråga som berör oss alla som står på den demokratiska rättsprincipens grund.

Oron för dessa problem delas av oss alla; det underströks markant av både statsminister Erlander och statsrådet Wickman.

De lågavlönades ställning är ingalunda något nytt problem — det har diskuterats under flera år. Redan 1965 tillsatte inrikesministern en utredning beträffande låginkomstgrupperna. Den skall ta upp samtliga problem som rör de lågavlönade och låginkomstgrupper. Det hade varit tacknämligt om denna utredning varit färdig vid en tidpunkt som denna, och jag vädjar till vederbörande att påskynda den. När utredningens resultat föreligger blir det nämligen möjligt att bättre analysera vilka som är låglönegrupper och vilka som är låginkomsttagare. Den frågan innesluter en mycket stor problematik. Jag skulle, herr talman, kunna sluta med detta, men jag har uppmärksammat att man från centerpartihåll vid olika tillfällen har tagit upp den allmänna arbetslöshetsförsäkringen såsom =<:sitt speciella gebit. Herr Eliasson i Sundborn har i dag sagt att centerpartiet såsom första parti tog upp detta problem år 1963. Ja, det kan vara förklarligt att en ny generation av politiker inte kan blicka så långt tillbaka i historien. Annars kan jag tala om att jag vid mer än ett tillfälle har demonstrerat under fackföreningars och arbetslöshetsföreningars fanor för obligatorisk arbetslöshetsförsäkring som skulle betalas av arbetsgivaren och staten. Den frågan diskuterades under flera år under 20 och 30-talet men borgerligheten var sannerligen inte på den tiden talesman för en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Man «beslutade om de erkända arbetslöshetskassorna såsom ett lämpligt instrument för att ta emot de första stötarna vid arbetslöshetskriser. En tillskyndare till. arbetslöshetskassorna var emellertid på sin tid generaldirektören Wohlin. Principen om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring eller erkända arbetslöshetskassor skall jag lämna därhän vid detta tillfälle. Vi kanske får anledning att återkomma till den frågan. Men jag vill understryka att arbetslöshetskassorna under de cirka 30 år som gått sedan man beslutade om dem har fyllt sin uppgift väl. Det torde knappast vara någon samhällsgrupp som behöver stå utanför. Det står öppet för olika grupper att bilda dylika kassor. Jag vill emellertid redan nu säga, att därest arbetslöshetskassorna skall ombildas till obligatoriska sådana, då bör hela detta försäkringssystem läggas i stöpsleven och omdanas från grunden.

Herr talman!

Båda dessa tankegångar avvisades av herr Edenman, dock med det tillägget att om man arbetar med flera statsråd inom ett departement, finns det alltid, enligt vad han föreställde sig, en politisk motivering bakom det hela. Det kan, fortsatte han, finnas särskilt lämpliga personer inom räckhåll, vilka får som huvuduppgift att under en tid koncentrera sig på en fråga eller ett område. Det är dock, underströk han, departementsindelningen i stort som måste angripas. Det gäller inte bara att sätta in statsråd här och där inom departementet. Vad jag nu ville ha ventilerat skulle egentligen förutsätta — för att diskussionen skulle bli helt meningsfull och ändamålsenlig — en benägen närvaro av statsrådet Palme. Att den lyckan inte förunnats mig, har jag relativt lätt att komma över vid denna sena timme. Jag vet inte i vad mån herr Edenmans dåvarande uppfattning stod i överensstämmelse med den som statsministern och statsrådet Palme vid den tidpunkten till äventyrs hade.

I min diskussion med herr Edenman samma år tog jag speciellt upp frågan om kyrkoärendenas behandling, erin rande om att regeringen plötsligt övergivit det sju år gamla systemet med ett konsultativt statsråd som kyrkominister. Jag fick då svaret, att en sådan har så litet att göra att han är helt omotiverad. I sju år hade vi alltså haft en onödig kyrkominister. Däremot kan — och här framlade herr Edenman en intressant, nu aktuell synpunkt — kyrkopolitiken om några år komma att bli mycket besvärlig, oavsett vilken ecklesiastikminister eller vilken regering vi då har. Jag föreställer mig, sade han, att när utredningen om kyrka och stat kommer att framlägga sitt betänkande, blir det nödvändigt för vilken regering som än sitter att verkligen avdela en särskild kraft för dessa frågor. Det kan då, menade han, »inte längre vara något vänsterhandsarbete. Då måste regeringen, riksdagen, staten verkligen lägga sig i det». Nu är vi snart — i början av nästa år om allt går efter ritningarna — i det läge som här skisserades. I samband med att herr Palme utnämndes till ecklesiastikminister avböjde han att avge någon principiell deklaration om hur han ser på statskyrkofrågan, och det gjorde han enligt mitt sätt att se klokt i. Det är mig fullständigt främmande att i nuvarande läge vid något tillfälle vare sig be om eller vilja ha en sådan deklaration. En sak beträffande det framtida förhållandet mellan kyrka och stat, som är av principiell betydelse men inte innebär ett ställningstagande i sak, skulle jag dock i detta sammanhang ha velat ta upp med honom, och när det nu inte går i dag, så får jag återkomma till det. Man skulle nästan kunna kalla det jag tänker på en förhandlingsfråga, och den får man kanske ta ställning till relativt snabbt. Grundläggande utredningar kan gå med sakta fart, men ståndpunktstaganden och beslut kommer ibland med expressfart. Den nya situationen, som kan kom ma att innebära skilsmässa från staten, ställer under alla förhållanden ofrånkomliga krav på kyrkan. Det måste skapas en = förhandlingsorganisation, som kan förhandla med staten om kyrkans framtida villkor, vare sig det blir fråga om ett isärgående eller — som jag personligen hoppas — en fortsatt samverkan, om också under i flera avseenden förändrade relationer. Förslag om en sådan förhandlingsorganisation har framförts från olika håll, bl.a. i Broderskapsrörelsens = religionsfrihetsprogram, som antogs på kongressen i Skellefteå i år. När regleringen av statoch kyrkofrågan skall ske, sägs det där, bör den genomföras på ett sådant sätt, att den av den stora delen av svenska folket, som räknar Svenska kyrkan som sin kyrka, inte upplevs som ett ensidigt statligt dekret. Den slutliga regleringen bör ske efter förhandlingar mellan statens organ och en demokratisk uppbyggd representation för Svenska kyrkan. Så långt finns inga invändningar att göra, men läser man vidare, blir man minst sagt betänksam. Broderskapsrörelsen anser, heter det vidare i programmet, att riksdag och regering — observera riksdag och regering — som en snar första åtgärd genom lagstiftning bör ge kyrkan möjlighet att bygga upp demokratiska organ, utmynnande i en kyrklig riksstyrelse som kan överta statens nuvarande funktioner i kyrkan. Detta bör, fortsätter Broderskapsrörelsen, göras på ett så tidigt stadium, att denna riksstyrelse kan bli förhandlingspartner till de statliga myndigheterna, när de praktiska detaljerna i samband med regleringen skall lösas. Den väg Broderskapsrörelsen föreslår för att skapa ett förhandlingsorgan, som måste finnas som en beredskapsåtgärd, är orimlig. Det måste ändå stå helt klart, att det är kyrkans, inte riksdagens eller regeringens sak, att bilda detta organ. Det är otänkbart — jag kan inte se det på annat sätt — att staten tillsätter eller genom speciell lagstiftning bestämmer ett organ för att förhandla med sig själv. Här måste kyrkan utan statlig inblandning få träffa egna föranstaltningar. Vad som nu på detta tidiga stadium i den pågående processen fram mot en ny reglering av förhållandet kyrka—stat har sitt intresse, är om Broderskapsrörelsens propå om en speciallagstiftning har varit i någon statsrådssäck, innan den kom i broderskapspåsen. Om en eventuell förhandlingsgång måste en ecklesiastikminister redan i dag ha eller åtminstone snabbt bilda sig en mening. Expertutredningens slutbetänkande lär skola föreligga i början av år 1968, d. v. s. om några månader. Allmänt spekuleras det om att en parlamentarisk utredning eller kommitté därefter skall tillsättas. Jag skulle ha velat fråga herr Palme, om han har någon mening om en sådan kommitté, eller om han föredrar att vänta och se till oktober 1968, efter riksdagsmannavalet. Måhända kan den bittra kalken då gå ifrån honom. Men som sagt: Vilken är ecklesiastikministerns inställning i principfrågan om vem som förhandlar för vem?

Herr talman! Tryggheten har i dag blivit ett honnörsord i vårt land. Vi har trygghet för folkpensionärerna, för barnfamiljerna, och för de handikappade, tryggheten i sysselsättningen för att nu nämna några exempel. Trygghet i föränderlighetens samhälle myntades för några år sedan av landets statsminister. Parollen talade till oss från massor av affischer. Även om denna paroll kanske inte slog så bra bland de arbetslösa, undersysselsatta och i alltför stor utsträckning lågavlönade norrlänningarna, verkade kanske parollen mera realistisk bland befolkningen i södra och mellersta Sverige. Strukturrationaliseringarna hade ännu inte satt i gång på allvar med hundratals, ja tiotusentals friställda löntagare. Därtill gav de stora reformerna som arbetarrörelsen hade tillkämpat sig såsom ATP och grupplivförsäkringen, för att nu nämna några exempel, en bakgrund för trygghetskänslan. Emellertid blev allt med ens förbytt och i flera områden i södra och mellersta Sverige kom rent norrländska förhållanden att bli rådande. Företag nedlades, och de anställda avskedades i en omfattning som man bl.a. på regeringshåll inte trott skulle bli verklighet. Blandekonomin hade ju verkat så utmärkt i många år. Den stora chocken kom vid den skandalartade Hägglundsaffären. Vad man i detta fall kan kritisera regeringen för är att storföretagarna har haft så gott som fria händer. Men den egentliga orsaken till de svårigheter som tornat upp sig är att söka i ekonomins kapitalistiska organisation. När de borgerliga partierna ensidigt inriktar sin kritik mot regeringen för de svårigheter som har uppstått inom landets näringsliv, så är detta endast en avledningsmanöver. De borgerliga partierna är mycket väl medvetna om den omfattande arbetslöshet som i dag existerar i exempelvis Västtyskland, Amerika och Frankrike. Arbetslösheten kan väl knappast socialdemokratiska regeringar lastas för. Orsaken är där liksom här att söka i storfinansens maktställning och ekonomins kapitalistiska organisation. I vårt land har dock socialdemokraterna en stor del av ansvaret för svårigheterna, då de trots 35 år i regeringsställning ännu inte förverkligat samhällets insyn i och kontroll av de privata storföretagen, inte ens det företag där samhället placerat miljoner i lokaliseringsmedel. I dag har otryggheten smugit sig in inte endast bland arbetarna utan även bland tjänstemännen, den äld re arbetskraften och ungdomen. Hur länge kommer jag att ha sysselsättning och en stadigvarande sådan? Kommer ägarna till det företag där jag arbetar att slå igen eller flytta produktionen till utlandet, eller kommer jag helt enkelt att rationaliseras bort? Den trygghet som man talade om för en tid sedan från exempelvis regeringshåll finns inte. Över arbetslivet i Sverige råder det för närvarande en stämning av osäkerhet och oro. Den snabba ekonomiska omvandlingen under de senaste åren har skapat en helt ny form av arbetslöshet. Följderna av den s.k. strukturrationaliseringen kommer att bli ännu mer påfallande undan för undan, om inte samhället skaffar sig betydligt större inflytande över näringslivet än hittills. Sysselsättningssvårigheterna beror inte som förr på en allmän lågkonjunktur. När därför regeringen och arbetsmarknadsmyndigheterna med de gamla metoderna söker rädda sysselsättningssituationen är möjligheterna att lyckas små. Här behövs betydligt djärvare grepp. »Tryggheten i föränderlighetens samhälle» som statsminister Erlander talade om existerar inte. Grundtanken i den fulla sysselsättningspolitiken har undergrävts. Detta nya läge är givetvis en utmaning mot hela den svenska arbetarrörelsen, och därför växer sig kraven på helt nya grepp inom näringspolitiken allt starkare. Här kan det dock inte gälla en näringspolitik som tar sikte på att reparera redan inträffade skador, utan det är fråga om en som i stället har som målsättning att hindra att skadorna sker. Nu uppträder enskilda företag och finansgrupper var för sig. Svartsjukt bevakar man sina egna planer, och man har inte heller någon skyldighet att offentligt redovisa dem. Det privata näringslivet handlar självständigt, och staten och kommunerna får göra sina investeringar helt utifrån tron på uppgifterna från det privata näringslivet. Följden har blivit investeringar som vål lat stora ekonomiska förluster för samhället. Tillåt mig, herr talman, att nämna ett par exempel. Jag skulle då vilja ta upp exemplet från Mellansel där HSB för närvarande håller på att bygga ett hundratal lägenheter som ingen hittills vågat anmäla sig för, ytterligare ett exempel inom samma område kan anföras. Det är från Olofström i Blekinge. Även i det fallet har Wallenbergkoncernen sina fingrar med i spelet. Det största företaget i Olofström är Svenska Stålpressnings AB och företagets egentlige ägare är Wallenbergkoncernen. Fabriken producerar plåt för Volvo. För en tid sedan fick de kommunala myndigheterna i Olofström meddelande från företagsledningen om att företaget, som sysselsatte 4 500 anställda, skulle utöka driften och därför måste nyanställa 500 personer. De kommunala myndigheternas första uppgift blev då att söka ordna bostäder åt dessa 500 nyanställda och deras familjer. Man trodde nämligen på uppgifterna från Wallenberg. Men sedan inträffade det underliga att när första etappens 150 nya lägenheter stod färdiga och inflyttningsklara och grunden var lagd för ytterligare 200 lägenheter, så kom meddelande från Wallenbergföretaget att man skulle flytta delar av produktionen och i stället för att anställa ytterligare 500 man avskedade man lika många. Nu står dessa 150 lägenheter i Olofström tomma och byggnadsföretaget — där Wallenberg också är intressent — har rest skadeståndsanspråk på kommunen med 160 000 kronor. Det underliga har alltså inträffat att samhället, som är den förfördelade parten, krävs av storfinansen på 160 000 kronor i skadestånd. Om det hade varit någon rättvisa skulle givetvis storfinansen ha fått betala skadestånd till samhället. Det är ju samhället som i grunden har blivit lurat och orsakats stora onödiga kostnader. Vad jag här nämnt är endast två exempel på hur privata företag helt efter eget gottfinnande och utan att ställas till ansvar kan bolla med kommunala myndigheter, arbetsmarknadsmyndigheterna och regeringen. Men när en kund i exempelvis storfinansens varuhus tar en vara för någon kronas värde utan att betala för den, så sättes en stor rättsapparat i gång och den skyldige dömes. Man kan ju fråga sig om inte regeringen fått nog av blandekonomin och samarbetet med storfinansen, vilket resulterat i att regeringen fått agera brandkår för att rädda privata företag med skattebetalarnas pengar. Som tack för hjälpen har man fått vara den som erhållit örfilarna. Herr talman! Det område i vårt land som kanske mer än någon annan del fått känna storfinansens dominerande maktställning är Norrland. Trots en omfattande högkonjunktur under många år har Norrland fått vidkännas svår arbetslöshet och undersysselsättning. Utflyttningen till södra och mellersta Sverige har varit omfattande och kännbar, då det framför allt varit människor i de mest produktiva åldrarna som tvingats att flytta. Även om tusentals människor varje år har måst lämna Norrland för att skaffa sig försörjning på annat håll, har det ständigt funnits många tusen arbetslösa. Den dolda arbetslösheten har varit mycket omfattande, eftersom sysselsättning åt kvinnlig arbetskraft i stor utsträckning har saknats. Även skatterna har varit betungande. Därtill är Norrland ett typiskt låglöneområde. Förhållandena behöver givetvis inte vara sådana. Men då de privata bolagsstyrelserna i stort sett haft fria händer att till väsentliga delar bestämma över Norrlands näringsliv, har man i stort sett endast tillgodosett sina profitintressen. Enligt hävderna lär rikskansler Axel Oxenstierna år 1632 om Norrland ha uttalat följande: »I Norrland hava vi in om våra gränser ett Indien, blott vi förstå att bruka det.» Storfinansen har sannerligen förstått att bruka och utnyttja Norrland. Området har i alltför stor utsträckning förblivit en koloni, för vilken råvaruexporten varit det mest betecknande. Det har inte varit en tillräckligt allsidigt utvecklad landsdel, jämställd och likaberättigad med mellersta och södra Sverige, utan varit en underutvecklad och missgynnad landsdel med koloniala säregenheter. Exporten från Norrland av arbetskraft till de delar av landet där storfinansen behagat att förlägga sina industrier har även varit påfallande stor. Storfinansen har haft både tid och möjligheter att förlägga exempelvis verkstadsindustrier till Norrland, men så har skett endast i mycket ringa omfattning. När man gjort det har det varit till priset av att mycket höga belopp av investeringsmedel frisläppts i södra och mellersta Sverige, vilket i sin tur har inneburit ytterligare tillspetsning av bostadsoch arbetsmarknaden i denna del av landet. Det skall inte glömmas i detta sammanhang att detta inte har skett utan statliga lokaliseringsbidrag till de små filialer som upprättats i Norrland. De statliga lokaliseringsbidragen har inte kunnat lösa sysselsättningen i Norrland. Ådalen har blivit det klassiska exemplet på samarbetet mellan kommunala myndigheter och regeringen å ena sidan och storfinansen å den andra. Resultatet ser vi i dag. Ådalen lever numera ett liv, liksom fisken i de förorenade vattendragen, flämtande efter syre innan döden sätter in. Länsarbetsdirektören herr Undén uttryckte det vid sammankomsten med länsarbetsnämnderna i Skåne för en tid sedan på följande sätt: »I Ådalen finns det många verkstadsindustrier som går på kryckor.» Skall sysselsättningssvårigheterna i Norrland kunna övervinnas måste samhället svara för industrierna och vi måste därtill ha en planmässig utveck ling och vi måste ha en inventering av arbetskraftsresurserna. Den dolda arbetslösheten och undersysselsättningen är omfattande i hela Norrland; det gäller inte endast de s.k. glesbygdsområdena. I exempelvis sundsvallsområdet, som i olika sammanhang betecknas som ett av Norrlands mest expansiva områden, är den dolda arbetslösheten omfattande. Tillåt mig endast anföra ett exempel. Då varuhuset Tempo i Sundsvall för en tid sedan öppnade annonserade företaget efter arbetskraft. Man behövde omkring 200 personer men omkring 2000 personer sökte dessa anställningar. I Norrland är det varken bristen på barndaghem eller betungande höga skatter som gör att kvinnorna inte har möjlighet att söka sig ut i förvärvslivet. Den övervägande delen av de människor det här är fråga om söker sig inte till arbetsförmedlingarna efter arbete. De vet av erfarenhet att arbetsförmedlingarna inte kan skaffa dem någon sysselsättning. För att erhålla en verklig bild av den dolda arbetslösheten borde för hela Norrlands vidkommande göras en omfattande och grundlig undersökning och inventering. Denna undersökning kunde mycket väl göras av arbetsförmedlingarna, varvid press, radio och TV borde utnyttjas för att förmå den befolkning det här gäller att anmäla sitt behov av sysselsättning. Då en dylik undersökning och inventering blivit gjord kunde en realistisk planering vidtagas för lokaliseringspolitiken i Norrland:

Herr talman! Det är mig obekant ur vilka källor herr Lorentzon öser för att få information om vad som har hänt i Olofström nere i Blekinge. De påståenden som herr Lorentzon nu har framfört är nästan identiska med dem som herr Lorentzon framförde i radiodebatten den 30 oktober. Vi har kontrollerat uppgifterna. De bör inte få stå oemotsagda i protokollet. Det förhöll sig nämligen på det sättet, herr Lorentzon, att, till ledning för de kommunala myndigheternas planering överlämnade Svenska Stålpressningsaktiebolaget redan 1961 en promemoria »Olofströms Bruks beräknade personalbehov 1962—1967 och synpunkter på stadsplanen och bostadsanskaffningen». I denna promemoria framhölls bl.a. att under den närmaste femårsperioden beräknades antalet anställda bli relativt konstant. Produktionsökning kunde åstadkommas med högre mekanisering och genom allmän rationalisering. Vid uppgörandet av prognosen beräknades antalet anställda på bruket till 4 000 plus och minus 10 procent. Med hänvisning bl.a. till de anställdas i många fall orimliga resvägar — en del hade nämligen sju mil att åka till arbetet, d.v.s. två gånger sju mil per dag — angavs antalet personer som hade behov av bostad till 600. Allteftersom dessa bostäder har färdigställts har de också tagits i bruk. Fortsatta formella och informella kontakter har förekommit mellan köpingen och företaget. I de formella överläggningarna har bl.a. landshövdingen, generaldirektör Bertil Olsson från arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsdirektören deltagit. Från företagets sida framhölls vikten av att bostadsbyggandet koncentrerades till första delen av 60-talet. Eftersom familjebostäder inte då kunde produceras i tillräcklig utsträckning måste företaget inrikta sin rekrytering på ungkarlar och uppföra kostnadskrävande förläggningar för dessa. år 1961 hade företaget 3 900 anställda. Det har samma antal i dag. Före konjunkturdämpningen, som drabbade hela den svenska industrin, var antalet högre. Utjämningen kunde ske genom naturlig avgång. Endast 48 personer blev uppsagda. — har kunnat upprätthållas trots en kraftigt ökad produktion. Rationaliseringsinsatserna har givit planenligt resultat. Högre effektivitet har kunnat uppnås genom att den ökade tillgången på familjebostäder skapat förutsättning för lägre personalomsättning. Till sist skulle jag vilja fråga herr Lorentzon: Vilka myndigeter drev på etableringen i Mellansel? Vilka företagsekonomiska utredningar «gjordes dessförinnan? Vad sade de sambhällsplanerande myndigheterna? Vet herr Lorentzon att staten själv under de senaste tio åren friställt 10 000 arbetstagare i Norrland?
Herr talman! Herr Björkmans anförande vederlägger inte vad jag sagt när det gäller den här aktuella bostadsproduktionen i Mellansel och på andra platser. Fler exempel kan anföras på att de privata företagarna i vårt land lämnar uppgifter om hur framtiden kommer att gestalta sig. Det går inte att anklaga någon viss privat företagare för att utvecklingen inte kan anges månad för månad och år för år. Systemet verkar på det sättet, men regeringen kan anklagas för att den helt tror på de uppgifter som lämnas av den privata företagsamheten. Som samhället fungerar är det dettas uppgift att se till att det finns bostäder, och det har man gjort i Mellansel, Olofström och en hel rad andra orter. Exemplen från Olofström— Göteborg visar bland annat att mellan 380000 och 90 000 människor står i bostadskö i Göteborg.